Herr talman! Jag tror att Bengt Fagerlund och jag är överens om att man i dag har stora problem inom skogsnäringen. Om det vittnar bl.a. det beslut som riksdagen tidigare har fattat om ett lån till Uddeholm. Vi vet också att det nu ligger ett förslag på riksdagens bord om ett lån till NCB. Det innebär att statsmakterna har ansett det vara nödvändigt och riktigt att man hjälper skogsföretagen att upprätthålla sysselsättningen i avvaktan på att dessa kan finna avsättning för de produkter som i dag ligger i lager. Jag tror att vi kan vara förvissade om att det förslag som regeringen i början av nästa år kommer att lägga fram i fråga om den framtida inriktningen av skogsnäringen kommer att leda till en plan för utvecklingen framöver. Vi vet att det i dag på vissa platser är ont om råvara. Bengt Fagerlund nämnde exemplet från Lessebo kommun och Södra skogsägarnas planerade nedläggning av sågverket där. Det är naturligtvis tråkigt att sådana här nedläggningar aktualiseras, det är jag den förste att understryka. Men Skogsägarna har väl ansett det nödvändigt att vidta åtgärder med tanke på den ekonomiska situation som de befinner sig i och den bristande tillgången på råvara. Jag hoppas emellertid att Skogsägarna är beredda att medverka till att skapa ersättningsindustrier vid den tidpunkt då nämnda sågverk skall läggas ned. Bengt Fagerlund sade att regeringen bedriver en fientlig industripolitik med tanke på utvecklingen och den minskade sysselsättningen. Men man får i sammanhanget inte glömma bort den mycket långtgående lågkonjunkturen, de nödvändiga strukturrationaliseringarna och avsättningsproblemen. Jag tror det är viktigt att ta med detta i bilden. Vi har tappat marknadsandelar på exportsidan. Genom småföretagarpropositionen i höstas kom ju regeringen med en hel del förslag till åtgärder för att förbättra situationen för de mindre och medelstora företagen.
Herr talman! Arne Fransson håller med mig om att det är tråkigt med företagsnedläggelser och att det uppstår svårigheter. Det är svårigheter som också drabbar Södra skogsägarna. Men det är inte det vi skall diskutera här. Vilka regionalpolitiska medel vill Arne Fransson sätta in för att lösa problemen på de gamla bruksorterna? Det är ju det frågan gäller och det är den som vi måste diskutera. Hjälper det med att decentralisera? Jag måste erkänna att jag aldrig fått veta, trots att jag frågat många gånger, vilken innebörd man lägger i det ordet. Det hjälper väl inte bara med en decentraliserad regionalpolitik om folk blir arbetslösa på olika orter. Arne Fransson talar om Uddeholm och NCB. Själv glömde jag att ta upp frågan om arbetsgivaravgiften, som Margaretha af Ugglas berörde i samband med att hon kritiserade den solidariska lönepolitiken. Låt mig säga följande om arbetsgivaravgiften som ett medel i regionalpolitiken. Det kostar 4 miljarder kronor att minska arbetsgivaravgiften med 296, och enligt kompletteringspropositionen räddar man därmed 5 000 jobb. Det gör 800 000 kr. för varje räddat jobb. Ni som talar om sysselsättning och 400 000 nya jobb skall då veta att det kostar 320 miljarder kronor att klara dessa jobb. Varifrån skall ni ta dessa pengar? Vad har ni att komma med i stället för dessa lösa ord om att det är tråkigt med företagsnedläggelser och att det gäller att föra en decentraliserad regionalpolitik?
Herr talman! Bengt Fagerlund efterlyste vilka regionalpolitiska medel som jag kunde tänka mig för att komma till rätta med problemen på bruksorterna. Vi har ju ett regionalpolitiskt stöd i detta land sedan några år tillbaka. Jag utgår ifrån att man, när tilläggsdirektiven till sysselsättningsutredningen gavs 1976, gjorde bedömningen att det fanns anledning att göra en översyn av de bidragsnormer som hade gällt. Det är också det arbetet som f. n. pågår i sysselsättningsutredningen. Avsikten är att det omedelbart efter sommaren skall lämnas ett delbetänkande, där sysselsättningsutredningen mycket ingående kommer att ha prövat och analyserat vilka medel som är nödvändiga för att skapa förutsättningar för en ökad regional balans i detta land. Samråd i samband med nylokalisering av företag är naturligtvis en åtgärd, men om man inte kommer till rätta med problemen på det sättet så är jag för egen del inte främmande för att man vid sådana tillfällen får tillgripa hårdare styrmedel för att nå den effekt som man eftersträvar. Det är inte bara fråga om att föra en decentralistisk regionalpolitik, utan det gäller säkerligen också att ställa betydligt ökade medel till förfogande. Det kan man göra, om man bedriver en expansiv näringspolitik som skapar ökade sysselsättningsmöjligheter och kan finna avsättning för varorna, inte minst då på utlandsmarknaden. I slutet av sin replik tog Bengt Fagerlund upp kostnaderna för att skapa arbete åt alla, och han angrep vår ambition att skapa 400 000 nya arbetstillfällen. Jag sade tidigare i en replik till Gördis Hörnlund att jag trodde att vi fortfarande var överens om målsättningen att skapa arbete åt alla. I varje fall är man överens om det inom den nu sittande sysselsättningsutredningen, och jag hoppas att Bengt Fagerlund också är beredd att ställa sig bakom den målsättningen.
Herr talman! Målsättningen att skapa arbete åt alla har jag varit med om att diskutera i ungefär 30 år, och det är socialdemokratin och arbetarrörelsen som har drivit rätten till arbete som en av de största frågorna. Men vad är det vi har angripit centern för? Jo, det ärt.ex. för sådana saker som när Nils Åsling sade att 266 000 nya jobb skulle skapas inom industrin till i början av 1980-talet. Nu ligger vi 150 000 back. Det innebär att 400 000 nya jobb skall skapas bara inom industrin! Det är de löst utslungade löftena som vi ständigt har kritiserat. Målsättningen är vi fullständigt överens om. Sedan noterar jag verkligen med glädje att Arne Fransson är redo att införa lagstiftning för att få en effektiv etableringskontroll, om samråd inte ger resultat. Detta har vi haft med i våra reservationer, men då har Arne Fransson röstat emot hela tiden. Det är riktigt som Arne Fransson säger — och det är detta jag har byggt hela mitt inledningsanförande på — att för att vi skall kunna driva en regionalpolitik måste vi ha en expansiv näringspolitik. Vi kan säkert finjustera medlen i regionalpolitiken — vi kanske behöver ändra områdesgränser och föra in nya moment — men vi klarar aldrig uppgiften om vi inte får en nyetablering till stånd, och nyetableringen har fullständigt upphört. Jag har inte nämnt någonting om att man räknar med att konkursernas antal under 1978 kommer att slå alla rekord. Företag ramlar. Att företag går i konkurs är något som ni tidigare har kritiserat socialdemokratin för, men nu är ni själva i regeringsställning, och ni har skapat problem som är större än de någonsin varit sedan 1932. Det är ni som har ansvaret för den ekonomiska politik som har skapat problem också för regionalpolitiken.

Herr talman! Den regionalpolitiska planeringen, vars tyngdpunkt utgörs av den s.k. länsplaneringen, har till syfte att medverka till att de av riksdagen fastställda målen — att alla människor skall ha tillgång till arbete, service och god miljö— kan nås. I begreppet regional samhällsplanering ligger sålunda den inriktning som regionala och lokala organ söker åstadkomma för att få en tillfredsställande utveckling på samhällets olika områden. Margaretha af Ugglas har i ett tidigare anförande redovisat den moderata synen på de principiella frågorna och på de övergripande frågor som vi nu diskuterar. Jag kan i det avseendet här inskränka mig till att helt instämma i vad hon har anfört. Hon gjorde denna redovisning i anslutning till kommentarer beträffande socialdemokraternas reservation nr 1. Jag skall i det följande närmare kommentera reservationerna 2, 3 och 4. För att kunna nå de angivna målen bör man åstadkomma önskvärd samordning. Man måste ha gemensamma grundläggande riktlinjer för den regionala utvecklingen. Detta behov föranledde riksdagen att 1972 tillskapa nya planeringsinstrument — för att på ett rationellt sätt fördela tillkommande resurser och för att skapa konkurrenskraftiga arbetsmarknader. Dessa planeringsinstrument förekommer dels i form av en ortsplan, dels som planeringsnivåer i form av befolkningsramar. Moderata samlingspartiet anslöt sig till denna planering men underströk mycket starkt att systemet med ortsplan och befolkningsramar endast får ses som en inriktning och en linje för framtida handlande av både samhälle och näringsliv — men inte som ett en gång för alla givet och orubbligt mönster. Såvitt man hittills har kunnat följa upp länsplaneringsarbetet förefaller dessa planeringsinstrument ha blivit användbara. Balansen inom länen har, som utskottets ordförande påpekade i sitt inledningsanförande, blivit bättre, och vi kan konstatera ett mera balanserat förhållande mellan glesbygdslän och storstadslän. Den omfattande statistiken med bl.a. lägesbestämda uppgifter om olika sakförhållanden är till god vägledning för såväl den offentliga som den enskilda sektorns planering. Systemet med befolkningsramar har inneburit att statsmakterna dragit upp riktlinjer för hur många invånare de olika länen kan beräknas få under en viss tidsperiod. Uppdelningen av länens befolkningsramar på kommuner avser i första hand år 1985. Planeringen uttrycks genom gränsvärden med ett lägsta och ett högsta beräknat tal. Självfallet kan man inte genom politiska beslut i ett demokratiskt land som Sverige bestämma hur många människor som vid en viss tid skall bo i ett visst län. Man kan inte ens bestämma minimieller maximital. Jag vill här ge ett svar som Birger Nilsson efterlyste i sitt inledningsanförande. Befolkningsramarna kan ha ett visst värde om man endast ser dem som en arbetsinriktning, både för staten centralt och för de regionala myndigheterna, när det gäller olika former av planeringsverksamhet. På motsvarande sätt bör man värdera systemet med ortsplan. Att riksdagen för ett antal år sedan fattat beslut om att vissa orter skall klassas som primära centra, andra som regionala centra, andra åter som kommuncentra och ytterligare andra som kommundelscentra, får inte innebära att den här indelningen en gång för alla ligger fast. Servicen på olika orter måste självfallet växla. Alla orter i ett län kan inte ha samma servicenivå. Olika intressen finns givetvis i fråga om vilken service som skall förläggas inom ett län, och det bör finnas angivet i någon form av planering hur den servicen skall fördelas. Samtidigt finns det betydande risker för att orter, som inte får den indelningsgrad de anser vara önskvärd, känner sig åsidosatta i sammanhanget. Det får inte vara så att statliga, kommunala eller enskilda insatser, när det t.ex. gäller företagsamhet, begränsas till orter som är klassade som primära centra. Den formella indelningen får inte överbetonas, och samtidigt måste det ges utrymme för förändringar av denna formella indelning när så är påkallat, inte minst när t.ex. en kommun kan visa att förutsättningarna har ändrats. Det är inte ortsplanen och befolkningsramarna som sådana som för utvecklingen närmare de regionalpolitiska målen. Det är de konkreta åtgärderna som är avgörande. Planeringsinstrumenten måste präglas av flexibilitet och möjliggöra en anpassning till den utveckling som pågår. Ett uttryck för en sådan anpassning är, som Torsten Stridsman redan påpekat, riksdagens beslut i december 1976. Då uttalade riksdagen att nuvarande planeringssystem skall utvärderas och att nya alternativa system skall prövas. Vidare innebär beslutet att länsstyrelserna skall göra en fortlöpande uppföljning och utvärdering av länsplaneringen. Länsstyrelsernas redovisning och förslag kommer att redovisas i den regionalpolitiska proposition som kan väntas våren 1979. Vi hörde för en stund sedan industriministern bekräfta att en sådan pi oposition skall komma. Avsikten är att regeringen då skall ta ställning till länsstyrelsernas förslag, samtidigt som man tar ställning till sysselsättningsutredningens delbetänkande beträffande den framtida regionalpolitiken. Reservanterna har markerat sin ovilja mot de förändringar som nu kan väntas med anledning av den pågående översynen. Man anför att principerna för planen och målen för densamma bör ligga fast. Utskottet kan inte dela detta statiska betraktelsesätt. Avsikten är att man under det pågående utvärderingsarbetet skall pröva möjligheten att ytterligare förbättra planeringsmetoderna. Därvid bör särskild hänsyn tas till glesbygdens problem. Tillgängliga resurser får inte fördelas så att utvecklingen i mindre och medelstora orter hämmas. När servicefunktioner planeras skall lösningar väljas som åstadkommer en rimlig decentralisering. Utskottets synsätt i dessa frågor är direkt förknippade med de uttalanden som utskottet gjorde i samband med behandlingen i december 1976, varvid uttalades att regionalpolitiken skall ges en mera decentralistisk inriktning och vara mera åtgärdsinriktad. Mot denna bakgrund bör ortsplanens framtida roll övervägas på sätt som riksdagen redan uttalat sig för. I en följande reservation riktar socialdemokraterna kritik mot det gällande riksdagsbeslutet beträffande befolkningsramarna. Man hävdar att de angivna preciseringarna skulle innebära att man infört fasta befolkningstal i den regionalpolitiska planeringen. Så är inte fallet. Utskottet markerar därför på nytt i det nu föreliggande betänkandet att ramarna gäller i sin helhet för samtliga län. Anvisningarna, som ligger till grund för planeringen, innebär inte att systemet med befolkningsramar har övergivits. Beslutet innebär den eftersträvade flexibiliteten, som jag nyss var inne på, inte en låsning av det slag som reservanterna påstår. Jag kan alltså här instämma i vad Torsten Stridsman redan har anfört. Mot bakgrund av vad jag inledningsvis har framhållit vill jag understryka att man med en viss åtgärd inte kan förutsäga en bestämd befolkningsökning, än mindre öka befolkningen till en viss nivå. Möjligen kan man sammankoppla en konkret åtgärd med ett visst antal nya sysselsättningstillfällen. Det är en lång rad olika faktorer som totalt påverkar utvecklingen i samhället — inte enbart de regionalpolitiska åtgärderna. Befolkningsramarna kan vara lämpliga att ha som riktmärken för handlandet. Om inte annat kan de förhindra att länen var för sig planerar för en helt orealistisk befolkningsut veckling. Men det är, som jag nyss påpekat, de vidtagna åtgärderna som blir avgörande för utvecklingen. För att nå de uppställda målen för regionalpolitiken erfordras en planering som kan upplevas som effektiv och adekvat för de människor som direkt är berörda av de åtgärder som planeringen syftar till. En av regionalpolitikens stora svårigheter är att förankra planeringssystemen hos den breda folkopinionen. Mig förefaller det som om många människor betraktar planeringssystemen för sysselsättningsoch regionalpolitiken som alltför akademiska och svårgripbara. Även i detta sammanhang är det förutnämnda principbeslutet, i december 1976, om en mer åtgärdsriktad och decentralistisk inriktning av regionalpolitiken av mycket stor betydelse. På sikt innebär detta att tyngdpunkten för beslutsfattandet i regionalpolitiska frågor — vilka i första hand påverkar lokala och regionala förhållanden — kommer att förskjutas i riktning mot länsoch kommunnivåerna. Jämsides med en vidgad länsdemokrati innebär denna utvecklingsprocess att de regionalpolitiska besluten kommer att föras närmare de människor som är direkt berörda av besluten. Det bör därför i första hand ankomma på lokala och regionala organ att pröva frågan om insatser av de slag som nu tas upp i de många motioner som behandlas i det föreliggande betänkandet. Redan nu finns möjlighet att redovisa sådana förslag inom ramen för det fortlöpande länsplaneringsarbetet. Dessa möjligheter har vidgats ytterligare genom den uppföljning och utvärdering som riksdagen beslöt i december 1976 och som industriministern för en stund sedan också erinrade om. Utskottet framhåller ånyo att centrala uppgifter beträffande den regionala planeringen, exempelvis ortssystemets utformning, borde överföras på landstingen. Mot detta uttalande protesterar de socialdemokratiska reservanterna. Socialdemokraterna kan inte acceptera en mer aktiv roll för landstingen och de ställningstaganden som ligger bakom sådana ambitioner. De vill inte att ansvaret för den regionala planeringen skall flyttas från den statliga länsstyrelsemyndigheten till de folkvalda landstingen. Enligt utskottets mening skall staten endast ge ramen för själva verksamheten. Det övergripande ansvaret för sysselsättningsoch regionalpolitiken, som Eva Winther redan talat om, skall självfallet ligga kvar på staten, som fördelar resurser mellan regionerna och även utformar direktiv för användandet i stora drag. Men den praktiska verksamheten skall i ökad utsträckning åstadkommas av landstingsoch primärkommunala organ, enskilda företag och individer, vilket ger åt dem ett större mått av valfrihet och oberoende. Med tiden innebär detta — i takt med länsdemokratins förverkligande som ett decentraliserat planeringssystem — att de folkvalda landstingen får rätt att formulera målen för regionernas utveckling och att de på denna grund kan precisera länsmedborgarnas samlade krav inför statsmakterna. Då kommer att på statens bord läggas ett program som är väl förankrat hos de medborgare som är direkt berörda, och för planernas fullföljande kan medborgarna dessutom utkräva ett direkt politiskt ansvar i och med landstingsmannavalet. Talet om en överkommun, som Gördis Hörnlund var inne på och som jag uppfattade att Bengt Fagerlund anslöt sig till, är inte enbart en överdrift utan en direkt felaktig beskrivning av våra förslag i de här sammanhangen. Utskottet framhåller i sitt betänkande att de frågor som nu tagits upp kommer att behandlas i den proposition som aviserats till våren 1979. Då kommer också resultatet av en översyn av formerna för det regionalpolitiska stödet att redovisas. Denna översyn pågår just nu inom sysselsättningsutredningen. Utredningens delbetänkande om regionalpolitiken men också dess slutbetänkande kommer — bl.a. genom utredningens analyser — förhoppningsvis att innebära att vi får ett brett underlag för en mer långtgående och allsidig debatt, varvid regionalpolitikens roll i förhållande till näringsoch sysselsättningspolitiken kan belysas. Som industriministern mycket riktigt påpekade måste vi sätta in regionalpolitiken i sitt stora sammanhang. Regionalpolitiken får inte bli en företeelse vid sidan av den samlade samhällsplaneringen, utan måste samordnas med och integreras i denna. I dag vill jag begränsa mina allmänna synpunkter i dessa hänseenden till att understryka vikten av en generellt verkande ekonomisk politik. En allmän sysselsättningsskapande politik är enligt min mening en grundläggande förutsättning för att samhället skall kunna åstadkomma en framgångsrik regionalpolitik med bevarande av en socialt styrd marknadsekonomi. Herr talman! Som jag nyss påpekade får vi tillfälle att återkomma till dessa frågor när de angivna utredningsresultaten föreligger och propositionen om den framtida regionalpolitiken har lagts. Jag ber med hänvisning till det anförda och till vad utskottet i övrigt har redovisat i sitt omfattande betänkande att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Jag vill säga några ord om det resonemang som Sten Svensson förde beträffande befolkningsramarna. Han sade att det inom dessa måste finnas ett utrymme för förändringar. Ett sådant har vi skapat i olika intervaller genom ett högre och ett lägre värde inom ramarna, och vad Sten Svensson i det avseendet sade är alldeles riktigt.

Är man konsekvent på denna punkt, bör man faktiskt mot bakgrund av Sten Svenssons resonemang rösta på den socialdemokratiska reservationen 4. Då skulle vi få bort de här begränsningarna, och då blir det som Sten Svensson anser att det bör vara, nämligen att ramarna kommer att gälla i sin helhet.
Herr talman! Jag vill påminna Birger Nilsson om att vi har godtagit de föreslagna ramarna med de markeringar som gjorts, och det skedde i samband med beslutet i december 1976. Men vi har sagt att det gäller under förutsättning att man vid planeringen i första hand inriktar sig på de undre delarna av ramarna. När det gäller Stockholm innebär detta ett instämmande i vad som då kom till uttryck i Stockholms läns landstingsplan. Vi talar alltså fortfarande om ramar och en inriktning i första hand — naturligtvis finns det, Birger Nilsson, en inriktning i andra och tredje hand osv. Det är alltså fråga om en markering av hur man i första hand skall inrikta planeringen.
Herr talman! Men då måste de praktiska konsekvenserna bli de som vi nämner i vår reservation. Hela utrymmet står inte till förfogande, utan man måste planera efter mittvärdet, de undre eller de övre delarna av befolkningsramarna. Av skrivningen tycker jag man kan utläsa att den borgerliga utskottsmajoriteten infört något som kan kallas för fasta befolkningstal.
Herr talman! Så är inte fallet, Birger Nilsson. Det är alltså fråga om markering för en planering i första hand. Ramarna gäller i sin helhet i fråga om de övergripande bestämmelserna för hanteringen av det här planeringsinstrumentet. Sedan vill jag än en gång påpeka för Birger Nilsson att det är de faktiska åtgärderna som är avgörande. Vi skall akta oss för att betona betydelsen av själva planeringsinstrumentet som sådant. Det borde ha framgått att det var detta jag åsyftade i mitt anförande.

Herr talman! Jag vill börja med att instämma i det som mina partikamrater sagt, och jag vill ytterligare understryka behovet av en expanderande ekonomi för att vi skall kunna klara full sysselsättning och regional balans.

Torsten Stridsman har här stått och prisat den nya regionalpolitiken. Resultaten kan avläsas exempelvis i Norrbotten, där under ett år arbetslös = Nr 143 heten ökade med 20 96 och beredskapsarbetarna och arbetsmarknadsutbildningen med 40 96. Detta är marssiffror. Eftersom den nya regionalpolitiken verkar snabbt kan ökningarna vara betydligt större i dag. I propositionen 1976/77:95 beredde industriministern Nils G. Åsling riksdagen tillfälle att ta del av industriministerns ambitioner. Han framhöll där bl.a.: ”I avvaktan på utredningens förslag” — här syftade han på sysselsättningsutredningen — ”bör möjligheterna ökas att lämna lokaliseringsstöd på orter utanför stödområdet med särskilt svårlösta sysselsättningsproblem. Jag avser därför att tillämpa en ordning, som innebär att regeringen efter framställning av länsstyrelse kan förordna att kommun utanför stödområdet och gränsområdet till detta för viss tid skall ingå i den grå zonen. En sådan ordning bör underlätta länsstyrelsernas strävanden att påverka lokaliseringen av industriinvesteringar till förmån för aktuell ort. Vidare underlättas företagens planering genom att det i förväg blir känt i vilka kommuner utanför stödområdet och gränsområdet till detta som lokaliseringsstöd kan lämnas.” Herr talman! Detta långa citat har jag anfört för att erinra om att det är en medveten förslappning av regionalpolitiken. I rapporten Att forma regional framtid, från expertgruppen för regional utredningsverksamhet, ERU, behandlar 13 forskare regionala problem. Professor Erik Bylund från Umeå universitet framhåller bl.a. att en regionalpolitik med preciserade mål inte kan omspänna hela landet — då är det inte längre fråga om regionalpolitik utan om allmän stödverksamhet. Låt mig citera professor Bylund: ”Den alltmer generösa styrningen av lokaliseringsstödet över landet underminerar möjligheterna att lyckas med uppgiften att ändra den regionala balansen.” Det finns anledning att fråga sig: Vart bär den decentraliserande regionalpolitiken hän? Arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23 dokumenterar den borgerliga regeringens misslyckande när det gäller att trygga sysselsättningen och skapa regional balans. De många motioner som tar upp problemen i olika delar av landet är ett uttryck för den oro och ångest som många människor känner inför framtiden i det borgerligt styrda Sverige. Utskottsmajoriteten har i sin beskrivning av regionalpolitikens inriktning och förutsättningar beskrivit läget fram t.o.m. 1976 men har inte nämnt den drastiska förändring som skedde exempelvis i Norrbotten vid årsskiftet 1976 1977. Den gynnsamma utvecklingen under 1970-talets första hälft i vårt län berodde främst på att betydande investeringar genomfördes inom industrin. Frisläppningen av investeringsfonderna och lokaliseringsstödet med fraktstöd gjorde att drygt 5 000 nya arbetstillfällen kom till länet t.o.m. 1976 års utgång. I Luleå har en teknisk högskola byggts upp med ungefär 500 anställda. NJA genomförde i början av 1971 olika investeringsprogram. Även LKAB gjorde investeringar. Insatser som förläggningen av fredsförbandet till Arvidsjaur och införandet av ett speciellt stöd till jordbruket i norra Sverige liksom åtgärder till stöd för skogsvård och för service till glesbygden 67 medverkade till att det blev en positiv utveckling. Även verkstadsindustrin påverkades av denna positiva utveckling och likaså servicesektorn. Representanter för den borgerliga regeringen åker omkring i landet och påstår, att den socialdemokratiska regeringen hade samlat ”alla äggen i en enda korg”, Stålverk 80. Detta påstående är felaktigt. Det var många samverkande faktorer som gjorde att man kunde hejda utflyttningen från länet och att sysselsättningsfrekvensen ökade. Sysselsättningsutvecklingen i Norrbotten ökade under åren 1970 och 1975. Andelen förvärvsarbetande var lägre än genomsnittet för riket i dess helhet. Det kan vara angeläget att påminna om att när vi i december 1976 diskuterade regionalpolitiken anförde den borgerliga utskottsmajoriteten att lokaliseringsstöd hade gått till orter, som inte varit i behov av det, underförstått Luleå. I år skriver man: Det minskade stödet är inte uttryck för lägre ambitioner. Var det inte ambitioner det var fråga om 1976? Eva Winther har i dag redogjort för sysselsättningsläget i vårt län 1976. Hur kan hon då försvara den inställning man hade i december 1976? Torsten Stridsman, som var utskottets talesman den 13 maj 1977, sade: ”Den nya regeringens planeringsinriktning är mer offensiv än den tidigare regeringens när det gäller att åstadkomma arbete på de orter där sysselsättningssituationen är som svårast.” Torsten Stridsman, när kommer den offensiva planeringsinriktningen att ge resultat i Norrbotten? Vilka åtgärder tänker den borgerliga regeringen vidta? Det är angeläget att få svaren så snabbt som möjligt. Det är bråttom, mycket bråttom. Vi har 17 arbetslösa på varje ledig plats, totalt över 8 500 arbetslösa, drygt 11 000 i AMU och beredskapsarbeten, svårast drabbade är ungdomar, byggnadsarbetare och kvinnor. Vi har fått en utflyttning från länet. Det är att märka att mellan 1973 och 1976 företogs 60-65 96 av flyttningarna inom länet. Från årsskiftet 1976-1977 har till följd av det förändrade arbetsmarknadsläget flyttningsströmmarna ändrat riktning. 60-65 96 av samtliga förmedlade hänvisas till orter utanför Norrbotten. Bland de 1 900 personer som under 1977 lämnade länet av arbetsmarknadsskäl har ungefär hälften fått anställning i Stockholm. En del borgerliga ledamöter hänger sig åt verklighetsflykt och talar om 1960-talets socialdemokratiska utflyttningspolitik. En viss aggressivitet kom också fram vid utskottsbehandlingen av regionalpolitiken. Nu är det hög tid att ni försöker se vad som händer omkring er. Ni har den politiska makten. Grip tag i dagens arbetslöshetsproblem och lös dagens sysselsättningsfrågor! Centerpartiet i all synnerhet har varit starkt fixerat vid befolkningsramar och befolkningstal. Den borgerliga utskottsmajoritetens beslut innebär beträffande befolkningsramarna att Norrbotten skulle öka sin befolkning med 25 000 till 1985. Det känns i dag angeläget för mig att poängtera att behovet av sysselsättning i Norrbottens län handlar mer om nödvändigheten av utkomstmöjligheter, ekonomisk och social trygghet för länets invånare, än att nå en viss befolkningsutveckling. I dag är ungefär 2096 av länets befolkning utanför den ordinarie arbetsmarknaden, och situationen hotar att — Nr 143 förvärras. Det är mot den bakgrunden vi får se den enhälliga skrivelsen från länsstyrelsen i Norrbotten om att man vill ha ändrade planeringsnivåer, eftersom man inte kan uppfylla statsmakternas beslut. Herr talman! Jag skall sedan gå över till att något beröra motionen 608, som är väckt av socialdemokrater i Norrbotten. Det gäller stöd till upprustning och uppförande av fritidsstugor i inre stödområdet. I inlandskommunernas glesbygder finns många familjer som är undersysselsatta och som har en osäker utkomst. Glesbygdsutredningen framhöll på sin tid att sysselsättningsproblemen i glesbygdsområdena i stor utsträckning torde få lösas genom kombination av sysselsättningar för den enskilde och hans familj. Det är i regel mycket svårt att finna lämpliga sysselsättningsobjekt. Glesbygdsdelegationen har aktualiserat stöd till uthyrningsstugor, och det har vi också framfört i vår motion. Sedan motionen väcktes har jordbruksministern lagt fram en proposition som i stora delar överensstämmer med motionsyrkandet, men den omfattar endast dem som sysslar med jordbruk och liknande. Jag beklagar att man har gjort den begränsningen och inte godtagit glesbygdsdelegationens förslag, som i princip gällde att alla som bor i inre stödområdet och som är i behov av tillskottssysselsättning för att trygga sin försörjning skulle bli delaktiga av stödet. Sedan vill jag lämna några kommentarer till motionen 820, som har väckts av oss socialdemokrater från Norrbotten och där vi begärt en speciell arbetsgrupp som skall ta itu med problematiken i Jokkmokks kommun. Kommunen har en bekymmersam situation. Vattenfall har aviserat att man till 1983 skall avveckla sin verksamhet i kommunen. Vattenfalls arbeten inom kommunen har i allt väsentligt burit upp såväl service som övrigt näringsliv, varför verkningarna av en total avveckling av verksamheten framstår som en katastrof för kommunen. Utskottet hänvisar till Norrbottendelegationen och förutsätter att den löser Jokkmokks problem. Arne Fransson har tidigare talat om Norrbottendelegationen, om behovet av idéer och om behovet av att många får framföra sina idéer. Men vad som är problemet är att det kostar pengar att förverkliga idéerna. Jag skulle vilja ställa en fråga till den borgerliga utskottsmajoriteten: Vilka medel kommer Norrbottendelegationen att få” Kommer den att få de medel som den har begärt, t.ex. ca 43 milj.kr. till jordoch skogsbruksåtgärder? Utskottet hänvisar också i sin skrivning till att Luleå och Gällivare fått extra skatteutjämningsbidrag. Eva Winther och Torsten Stridsman, som båda känner till de geografiska förhållandena och problemen i kommunerna, kanske vill vara snälla och tala om varför denna hänvisning har lämnats. Hur skall Luleås extra skatteutjämningsbidrag kunna lösa Jokkmokks problem? I Vi minns ju att när vi för ett tag sedan diskuterade Luleås problem, så "konstaterade vi att redan det skatteutjämningsbidraget var för snålt tilltajget. ) Herr talman! Avslutningsvis vill jag framhålla att vårt län befinner sig i en 69 utomordentligt allvarlig situation. Länets tillstånd är ohållbart ur regionalpolitiskt perspektiv, med hög arbetslöshet, ökande utflyttning, stagnerande kapitalbildning och risk för allmänt försämrad levnadsstandard. Norrbottens län är emellertid unikt i Sverige så till vida att statligt ägda företag ansvarar för hela två tredjedelar av industrisysselsättningen. Samhället kan därför självt med sina företag, om medel garanteras, se till att full sysselsättning och regional balans kan uppnås. För detta krävs betydande statliga kapitaltillskott. Norrbottens läns framtid måste byggas på en vidareutveckling av basindustrierna och en aktiv regionalpolitik med selektiva åtgärder. Herr talman! Det finns en stor oro inför framtiden i Norrbottens län. Ambitionerna må vara aldrig så höga, men frågan är: Hur skall ambitionerna kunna förverkligas i en ekonomi där räntorna på statsskulden tenderar att bli den största posten i budgeten? Med det anförda yrkar jag bifall till de socialdemokratiska motionerna.
Herr talman! Efter att ha lyssnat på Frida Berglund måste jag ställa frågan: Den negativa utveckling som kännetecknar många orter i Sverige i dag och den oro som många människor känner, har inte den fått Frida Berglund att fundera över om inte socialdemokraterna vid något enda tillfälle under sin regeringstid har medverkat till svårigheterna? Den beskrivning som många talare för oppositionspartierna redan har givit i debatten är ju en god sammanfattning av resultatet av en socialdemokratisk förvaltning av blandekonomin under 44 år. Nu bryts den utvecklingen genom den nya regeringens insatser. Vi har fått en ny inriktning av regionalpolitiken — det är den som vi nu diskuterar. Vi har fått småföretagarpaketet. Vi har fått åtgärder som syftar till sänkning av arbetsgivaravgifter och andra åtgärder för att sänka företagens direkta kostnader, utöver alla de kraftfulla åtgärder som har vidtagits för att klara sysselsättningen. Nu börjar, herr talman, resultaten att märkas. Har inte Frida Berglund registrerat att vi har fått ett sjunkande underskott i bytesbalansen, att prisutvecklingen och därmed inflationen har dämpats? Regeringen fortsätter, och vi kommer till hösten att få förslag till nya riktlinjer för näringspolitiken. Det är åtgärder som hela landet har glädje av.
Herr talman! Jag håller med Frida Berglund om att det är bråttom med att öka jobben i Norrbotten, och jag tycker att det är synd att inte socialdemokraterna har tänkt på det litet tidigare. Tänk om vi nu hade haft ett mer differentierat näringsliv! Tänk om vi nu hade haft en färdig prospekteringsplan över Norrbotten, så att vi hade kunnat sätta i gång andra brytningar och få jobb i stället för dem som försvinner genom att vi måste krympa gruvbrytningen! Frida Berglund talade för en speciell arbetsgrupp för Jokkmokks kommun som några motionärer hade väckt förslag om. Jag har tidigare i debatten uppfattat att socialdemokraterna i andra sammanhang inte alls varit intresserade av de här speciella arbetsgrupperna. Så några ord om Norrbottendelegationen och de förslag till åtgärder som den har framfört. Ett av förslagen är inrättande av en formgivningshögskola i Luleå — det står medtaget i årets budgetproposition att man mycket snabbt skall utreda möjligheterna för att inrätta en sådan. Delegationen har föreslagit att mellanriksvägen Kiruna-Narvik skall börja byggas — den är på gång. Ett annat förslag är intensifierad mineralprospektering — det har givits ett uppdrag där. Delegationen vill också ha ett utbyggt transportstöd — det är någonting som undersöks, och transportstödet utvärderas just nu. Delegationen har också framfört önskemål om en utbyggnad av metallurgiska forskningsstationen i Luleå — det har satsats pengar för detta. Man har vidare begärt prospekteringsinsatser i Jokkmokk och vill ha en plan över vilka industrimineral och fyndigheter som finns i Jokkmokks kommun. Det har alltid hävdats — och jag tror att det är på samma sätt nu — att finns det idéer, så finns det också möjligheter att få fram pengar. När det gäller Norrbottendelegationen och dess möjligheter att göra någonting i Norrbotten, så har vår landshövding hävdat att man från länets sida aldrig har kunnat göra så mycket för glesbygden i Norrbotten som man kan f. n.
Herr talman! Till Sten Svensson skulle jag vilja säga att om man hade drivit den socialdemokratiska politiken, så hade vi inte haft en så hög inflation. Vi hade inte haft så stort underskott, utan vi hade haft ett betydligt bättre läge. Sten Svensson kanske inte har märkt att arbetslösheten dag för dag ökar i t.ex. Norrbotten. Det är ett resultat av den borgerliga politiken i förhållande till det sysselsättningsläge som vi hade i länet när de borgerliga tog över — och det är det som måste vara utgångspunkten. Hela tiden måste man ju se till att man har människor i arbete. Jag har också sett att arbetslösheten har ökat i andra delar av landet, men den har ökat sedan borgarna tog över styret. Eva Winther säger att det hade varit betydligt bättre om socialdemokraterna hade gjort mera när de satt i regeringsställning. Det är klart att efterklok kan man alltid vara. Men tänk efter vilken situation socialdemokraterna befann sig i när de övertog Fattigsverige och hur litet hjälp och stöd de har haft från de borgerliga partierna i olika sammanhang för att kunna utveckla landet. Det gäller inte minst vårt eget län. Där har det privata näringslivet inte satsat, utan där har vi statlig företagsamhet. Hur skulle det ha sett ut i vårt län om vi inte hade haft statlig företagsamhet? Hur skulle det ha sett ut om det hade varit de borgerliga som hade haft ansvaret för att skaffa sysselsättning till länet? Vi vet hurdan den borgerliga inställningen är till statlig företagsamhet. Jag har suttit här i riksdagen i åtta år och lyssnat på den borgerliga nedgöringen av statlig verksamhet, som ändå är ryggraden för sysselsättningen i Norrbotten.
Herr talman! Det är inte bara statligt företagande som skall lösa problemen. Om man lägger ihop alla de ambitioner som redovisas i olika länsprogram inom ramen för länsplaneringsarbetet blir det, som Margaretha af Ugglas sade i sitt anförande, nödvändigt att mångdubbla nyföretagandet i vårt land. Jag har sannerligen följt socialdemokratins arbete under den här riksdagsperioden. I det budgetalternativ som ni redovisade i fjol föreslog ni på 15 punkter höjningar av skatter och avgifter, vilket innebar att man hade måst plocka in ytterligare 5 miljarder kronor från hushållen och företagen. I år kom ni igen med ett nytt budgetalternativ. Då var det fråga om 13 åtgärder som skulle ge 9 miljarder. Förslaget gick ut på nya höjningar av skatter och avgifter som i första hand skulle drabba företagsamheten. Är detta verkligen företagsvänlig politik? Skulle man ha fått den nyetablering som ni efterlyser, om en sådan politik hade beslutats av riksdagen? Till detta skall också läggas alla de reservationer som ni redovisade i samband med behandlingen av småföretagarpaketet. Dessutom aviseras en lång rad andra kostnadskrävande förslag — inte minst fonderna och nya regler beträffande arbetsrättslagstiftning m.m. Det är sannerligen inte någon politik som befrämjar näringslivet och nyföretagandet i vårt land. Det är nog faktiskt tur för näringslivet i Sverige att inte socialdemokraterna är i majoritetsställning.
Herr talman! Sten Svensson säger att det inte bara är statlig företagsamhet som skall garantera sysselsättningen. Självklart inte! Vi har 95 96 privat företagsamhet och ungefär 5 96 statlig — procentsatserna kan variera litet. Det är självklart att den privata sektorn också måste känna sitt ansvar. De privata företagen har känt ytterst litet ansvar för Norrbotten, en landsdel som jag väl känner till. Det har funnits olika möjligheter till stöd, men trots det har man haft väldigt svårt för att etablera sig hos oss. När det gäller behovet av att mångdubbla nyinvesteringarna och nyföretagsamheten skulle jag vilja fråga: Vilken plan har ni för mångdubblingen i Norrbottens län? När det sedan gäller olika avgifter vill jag framhålla att en ekonomi som lever på lån utomlands inte ger någon trygghet och är en väldig osäkerhetsfaktor. Det är också viktigt att ge akt på vilka olika ändamål man använder pengarna till. Vi har haft sänkt arbetsgivaravgift i det inre stödområdet. När den åtgärden lanserades från borgerlig sida sade man att det skulle rädda sysselsättningen inom det inre stödområdet. Jag skulle vilja ställa frågan: Hur många har fått jobb för de drygt 100 miljoner som sänkningen kostade? Har det blivit flera arbetstillfällen? Vi från socialdemokratins sida hävdade att vi skulle öka sysselsättningsstödet. Det var ett sätt att använda de 100 miljonerna. Hela tiden måste man tänka på att man har inkomster som täcker de utgifter man har.

Herr talman! De debatter i denna riksdag som har gällt regionalpolitiken och som jag har haft möjligheter att övervara har ofta rört de abstrakta begreppen befolkningsramar och befolkningsmängd — diskussioner som inte alls gav de behövande regionerna några industrier eller andra företag. Mitt parti vpk var helt emot talet om befolkningsramar. Vidare har debatten i stor utsträckning gällt den s.k. ortsklassificeringen, även det ett abstrakt resonemang. Än i dag finner man att dessa tema präglar debatten. Ändå är det sist och slutligen fråga om pengar för att få industrier och andra företag ut till regionerna. Jag måste erkänna, herr talman, att jag inte är på det klara med vart exempelvis regeringens talesman vill komma i denna debatt. Jag kan inte förstå annat än att man vill övervältra ansvaret när det gäller den dåliga sysselsättningen i vårt land på länsmyndigheterna, och jag återkommer till den frågan något senare. Det är inte underligt att Hembygdens dag är vissa tidningars något ironiska beteckning på den dag då riksdagen behandlar arbetsmarknadsutskottets betänkande om regionalpolitiken. Den dagen brukar infalla i maj månad. I fjol var det fredagen den 13 maj. I år är det onsdagen den 17 maj. I Norge firar det norska folket den syttende maj. Dock är utgångspunkterna något olika. I Norge gäller det den nationella friheten från utländskt fogdevälde. I Sverige gäller det sysselsättningen, en nog så allvarlig fråga. Enligt samma tidningar som jag nyss anknöt till gäller det för riksdagsledamöterna — även om det inte gjorts något i motionsväg under året — att nu synas i lokalpressen. Samma sak om man är SAP-ist, centerpartist, folkpartist eller moderat. Detta gäller givetvis de riksdagspartier som har egen lokalpress. Det påstås att i vissa fall är talen skrivna i förväg, rubrikerna redan satta och ingresserna färdiga för publicering följande dag. Men, herr talman, frågan om Sveriges regionalpolitik och sysselsättning åt landets olika regioner är ändå en mycket allvarlig fråga. I fjol, då denna kammare behandlade regionalpolitiken, var till arbetsmarknadsutskottets betänkande knutet inte mindre än ett 30-tal motioner. En av talarna i den debatten, jag tror det var från moderathåll den gången, förklarade att så besvärligt som näringslivet numera har det i olika delar av landet vore det befogat att föra över hela Sverige till det inre stödområdet. I år är inte ställningen bättre. Snarare tvärtom. Det framgår av att det i inte mindre än 44 olika motioner yrkas på åtgärder i olika regioner av landet. Ändå är det inget valår i år. Hur skall det se ut nästa år när regionalpolitiken diskuteras i maj månad? Detta om något visar att sysselsättningssvårigheterna tornar upp sig. Flera regioner som tidigare inte förespråkats för regionalpolitiskt stöd tas upp i årets motioner. Arbetslösheten kan inte accepteras. Den är ett ekonomiskt, socialt och mänskligt ont. Det samhälle som inte kan bereda alla sina medborgare ett meningsfullt arbete har dömt sig självt. Redan i Arbetarrörelsens efterkrigsprogram skrevs det år 1944: ”Ingen arbetsför man eller kvinna skall mot sin 73 vilja behöva vara utan sysselsättning längre tid än som erfordras för övergång från en verksamhet till en annan samt för utbildning och omskolning.” Det är 34 år sedan dess, och ändå detta tillstånd i detta gamla land! Statsminister Tage Erlander skrev så här 1951: ”Den fulla sysselsättningen skapar ett permanent inflationstryck. Vi vill för den skull inte avstå från densamma.” Och en av socialdemokratins och fackföreningsrörelsens ideologer, Gösta Rehn, förklarade 1958: ”Vi lever numera i ett fullsysselsättningssamhälle. Arbetslöshet av större omfattning eller varaktighet är inte längre tillåten.” Det är länge sedan dess, och ändå detta tillstånd i Sverige! Talet om den fulla sysselsättningen kom dock aldrig att gälla Västernorrland. Detta område fångades upp av utflyttningsströmmens brutala griparmar. De arbetslösa tvingades i stor utsträckning att lämna sin hembygd på grund av arbetsbrist. Det var den yngre och livskraftigare delen av befolkningen som flyttade från hemorten. Detta har inneburit att länets svårigheter tilltagit i ständigt ökad omfattning. Den s.k. rörlighetsstimulerande arbetsmarknadspolitiken löste inte problemen — den skapade bara nya och större problem för kommunerna och länet. De statliga insatser som gjordes har inte förändrat helhetsbilden. De tillförde länet företag, som i stort sett var ekonomiskt svaga och inte kunde stå på egna ben utan ständigt statligt stöd i olika former. Dock skulle det ha varit ännu värre utan dessa insatser. Men nya mörka moln tornar upp sig. Skogslänen som under den s.k. fulla sysselsättningens era var värst utsatta då det gällde arbetslöshet och folkutflyttning toppar fortfarande listan — det visar tabellen på s. 57 i arbetsmarknadsutskottets betänkande. Frånsett Norrbotten, som fick speciella problem då planerna på Stålverk 80 skrinlades och drog med sig en omfattande arbetslöshet bland en rad olika yrkesgrupper, inte minst bland byggnadsarbetarna i Norrbotten, toppar Västernorrland listan. Här är det över tio arbetssökande på varje ledig plats eller tre gånger mer än genomsnittet för hela riket. Svårigheterna i Västernorrland är i och för sig inte nya — de tillhör bilden, oavsett vilken regering vi har här i landet. Siffrorna för Västernorrland är dock i rätt hög grad missvisande eller, om man så vill, friserade till det bättre. De pensionerades antal är mycket högt — i vissa kommuner ca 30 "). Åtskilliga av dessa har ansett sig tvingade att ta förtidspension och är borta ur statistiken och konkurrensen om de lediga platserna. Den s.k. naturliga avgången har skördat åtskilliga i arbetsför ålder i Västernorrlands län, och många lär stå på tur. Företagen nyanställer inte — de hoppas på den s.k. naturliga avgången. Trots svårigheterna i Västernorrlands län är Ånge det område som vid sidan om framför allt Kramfors och Sollefteå har det svårast sysselsättningsmässigt. I detta arbetsmarknadsutskottets betänkande behandlas motioner med yrkande om etablerandet av ett statligt industricentrum till Ånge. Bara några ord om bakgrunden. I en motion i denna fråga i januari 1976 anförde jag följande: ”Allt tal om ett befolkningsantal så eller så stort betyder föga, om inteen Nr 143 arbetsmarknad kan skapas som ger ett underlag för det bestämda befolkningsantalet. Ångeområdet, som sedan många år varit särskilt utsatt för sysselsättningssvårigheter och avfolkning, behöver "särskilda samhällsinsatser”. Ett statligt industricentrum kommer inte att lösa hela problemet men är ett steg på vägen. Som en insats på detta område bör ett statligt industricentrum inrättas.” Befolkningen i Ånge liksom i Västernorrland i övrigt var särskilt optimistisk då de förberedande och utredande instanserna uttalat sig till förmån för ett statligt industricentrum till Ånge. Orten fyllde de krav som ställdes i detta sammanhang. Döm då om allas vår förvåning när dåvarande arbetsmarknadsministern Ingemund Bengtsson i sin speciella proposition om inrättande av två industricentra helt förbigick Ånge, trots att de förberedande instanserna hade uttalat sig klart för Ånge. Motiveringarna var krystade. Som plåster på såren utlovades att Ånge skulle ha förtur nästa gång ett statligt industricentrum inrättades. Frågan är bara hur mycket det nu går att lita på det då givna löftet. Det var inte till någon hjälp för Ånge och dess befolkning då, och det lär väl knappast vara det i dag heller. Det är nu två år sedan dess, och landet har fått en ny regering. Skall denna regering vara lika ogin mot Västernorrland och Ånge som den tidigare regeringen var? Enligt ett enhälligt utskottsbetänkande bör motionsyrkandena om ett industricentrum till Ånge inte föranleda någon riksdagens åtgärd. Man är fortfarande lika överens. Detta låter inte särskilt hoppfullt. Eller är det kanske hoppfullt? Motionen har ju inte blivit direkt avstyrkt, såsom fallet är med några andra motionsyrkanden som behandlas i arbetsmarknadsutskottets betänkande. Trots den mjuka skrivningen yrkar jag bifall till motionen nr 823 med yrkande om ett statligt industricentrum i Ånge. Jag vill i detta sammanhang säga att jag är litet förvånad över utskottets sätt att bemöta de många olika motionerna. Förhållandet var detsamma i fjol. Om jag räknat rätt är det i år nio motioner som råkat ut för rent avslagsyrkande, under det att de övriga motionerna föranlett den obetydligt mjukare skrivningen att de inte skall föranleda någon riksdagens åtgärd. I år är det framför allt den socialdemokratiska partimotionen med Olof Palme i spetsen som råkat illa ut vid utskottsskrivningen. På samtliga nu gällande punkter har motionen brutalt avstyrkts. Den betydligt mjukare skrivningen används inte. Kan orsaken vara den att SAP, som går i väntans tider — i väntan på de efterlängtade taburetterna — skall sättas på plats? Skuggkabinettet skall inte ges den minsta chans. Frågan om utskottets olika skrivningar med anledning av motionerna tog jag upp vid förra årets regionalpolitiska debatt men fick då inte något svar. Jag får det kanske inte i dag heller. Trots de olika skrivningarna blir ju resultatet detsamma, nämligen att motionerna avslås. I förra årets betänkande angående regionalpolitiken använde arbetsmarknadsutskottet uttalanden som i olika sammanhang gjorts av herrar Ahlmark och Åsling som motivering för avslag på ett flertal motioner. Det var rent 2 orakelmässiga uttalanden som gjorts av arbetsmarknadsministern och industriministern i olika sammanhang då de varit ute och rest. I betänkandet skrevs t.ex. att regeringen ”kommer enligt statsrådet Ahlmark att positivt pröva varje seriöst förslag som kan medföra förbättrad sysselsättningssituation i regionen”. Vidare hette det att vad som ankommer på regeringen kommer den ”att så långt det är möjligt medverka till förstärkningar och förbättringar”. Ett annat uttalande var att regeringen skall pröva alla seriösa projekt i en positiv anda. Utskottet refererade alltså till vad dessa statsråd hade sagt då de hade varit ute och rest i de olika distrikten. I dag låter det litet annorlunda från utskottet. Ahlmark är ju sedan en tid borta ur bilden. Denne går det alltså inte att hänvisa till numera. Några orakelmässiga svar går det inte längre att få från Åsling. De svåra tiderna har gjort att folket ute i bygderna känner oro så snart Åsling visar sig. Det kan vara fråga om en ny företagsnedläggning, säger folket i bygderna när Åsling visar sig. Han betraktas numera inte längre som landets industriminister, men däremot som Sveriges nedläggningsminister. Den hoppfullhet, ja hurtfriskhet, som präglade arbetsmarknadsutskottets betänkande från förra året, har ersatts av eftertankens kranka blekhet. I årets betänkande hänvisas inte längre till statsråd och deras uttalanden eller till att regeringen nog skall klara uppgiften. Nej, i år hänvisar utskottet till det stora ansvar som åligger länsmyndigheterna och söker i stället avlasta regeringen allt ansvar för det svåra sysselsättningsläget i landet. Tillåt mig, herr talman, att få anföra några exempel. Till en av de många motionerna —f. ö. en motion av ett tidigare statsråd — säger utskottet på s. 32 i betänkandet rätt nonchalant följande: ”Det finns knappast skäl att göra någon speciell framställning till regeringen om problemen i länet. Dessa är redan väl kända.” Så avspisar och avsågar man det f. d. statsrådet. På s. 33 sägs: ”Utskottet kan inte ställa sig bakom att riksdagen gör en särskild framställning som rör Örebro län.” På samma sida till en annan motion heter det: ”Planeringsarbete av det slag som motionärerna efterlyser bör utföras inom ramen för länsplaneringen.” Det är en helt annan ton i detta utskottsbetänkande jämfört med i fjol. Tiderna har förändrats, och det märks också hos regeringen. Uppräkningen kunde fortsätta. Beträffande motion efter motion hänvisar utskottet till att länsplaneringsarbetet i framtiden skall bli mera åtgärdsinriktat. Det fulla ansvaret övervältras i år på länsmyndigheterna. Den som läser betänkandet får uppfattningen att detta land inte tycks ha någon regering. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 823.

Herr talman! Den svenska regionalpolitiken har förändrats under årens lopp. Den tidigare lokaliseringspolitiken förändrades till en politik för regional utveckling. Ambitionen har varit att få en helhetssyn på utvecklingen i vid mening, och där har inte bara sysselsättningen utan också bostadsfrågor, kommunikationer och annan service från samhällets sida kommit alltmer i blickfånget. I botten för de insatserna har legat ett alltmer Regionalpolitiken har haft ambitionen att göra ett ”rundare Sverige”. Man har gjort insatser för att dämpa den häftiga storstadstillväxten under 1950 och 1960-talen för att hålla uppe glesbygdens befolkningstal, som har sviktat under många år. Att flytta arbetstillfällen i stället för arbetare har varit ett annat inslag. Miljöfrågor och jordbrukspolitik kompletterar bilden ytterligare i de regionalpolitiska insatser som har initierats under senare år. Denna programskrivning för regionalpolitiken har i många delar och i hög grad förverkligats. Från den synpunkten kan man säga att regionalpolitiken har varit framgångsrik. Det har också i allt väsentligt funnits en bred majoritet i riksdagen bakom den förda politiken, vilket också kan vara värt att notera. År 1978 kan ses som ett regionalpolitiskt mellanår. De stora besluten togs 1972, 1973 och 1976. Nästa milstolpe beträffande regionalpolitiken kommer 1979. Om nu inte de regionalpolitiska insatserna lett till allt det goda vi avser, så finns det några saker att ha i minne. De senaste åren har varit en bekymmersam tid. Lågkonjunktur, vikande investeringsvilja, tröghet i ekonomin, strukturproblem, ett högt kostnadsläge som har varit besvärande för många industrigrenar. Trots en svår och långdragen lågkonjunktur har reformarbetet när det gäller regionalpolitiska insatser inte avstannat. Det kan finnas anledning att nämna arbetsmarknadsverkets ökade resurser och vidgade kompetens, utveckling av länsdemokratin, reformer på det arbetsrättsliga och sociala området, stödinsatser för branscher och regioner, sysselsättningsstöd av både generellt och selektivt slag för att stötta upp näringsliv och ekonomi. Många motioner har väckts också till årets riksmöte i vilka det uttalas bekymmer av skilda slag från de olika landsdelarna, det må sedan vara Norrbotten eller Skåne, från västkusten eller Gotland, från Värmland eller Jämtland. Motionärerna känner de särskilda problem som kännetecknar ett område som drabbas av kombinationen lågkonjunktur-strukturförändringar och där människor drabbas av arbetslöshet. Det finns anledning att känna oro inför många problem som redovisas i motionerna, och den oron delas av utskottet. Ändå har man i arbetsmarknadsutskottet varit överens om att inte föreslå någon riksdagens särskilda åtgärd, detta med tanke på det beslut som vi avser att ta nästa år. Just nu pågår sammanfattningar av utredningar, åtgärder planeras och en rad insatser förbereds. På den grunden är det utomordentligt svårt att gå in och föranstalta om säråtgärder i varje enskilt fall. Det finns alltså en betydande enighet om hur man skall hantera detta. Oppositionen har tillsammans med majoriteten i utskottet yrkat bifall till budgetpropositionen vad avser regionalpolitiken, dvs. socialdemokraterna har yrkat avslag på alla de socialdemokratiska länsmotionerna. Jag uppfattade att Frida Berglund yrkade bifall till de socialdemokratiska motionerna, och min fråga är: Hörde jag rätt eller sade Frida Berglund fel? Flertalet socialdemokratiska motioner är ju enhälligt avstyrkta i arbetsmarknadsutskottet. I de reservationer som socialdemokraterna för fram letar man förgäves efter ett samlat alternativ till regeringsförslaget. Det kanske inte heller var meningen att presentera något sådant alternativ — det är det intryck jag får när jag läser reservationerna. Som en verklig antiklimax framstår det särskilda yttrande som avslutar betänkandet. Där säger man först att det inte är meningsfullt att yrka bifall till de egna motionerna, detta då med hänvisning till den ekonomiska politiken som inte skulle ha fallit i smaken. Men redan i nästa stycke kommer full bekännelse om att man ändå hade avsett att avstyrka sina egna motioner. Det man inte tycker om är de motiveringar som utskottsmajoriteten har anfört. Om jag skall göra en snäll tolkning av socialdemokraternas slakt på de egna motionerna kan jag säga att de har varit konsekventa. Tidigare har socialdemokraterna i majoritetsställning avstyrkt samma slags motioner med en fasthet som varit imponerande. Det är alltså inte frågan om någonting nytt. Oppositionen kritiserar å ena sidan att inget görs, å andra sidan att man t.ex. inrättar speciella delegationer för att bevaka olika regionala problemområden, och så nämns Norrbottendelegationen, Göteborgsdelegationen och Värmlandsdelegationen. Den fråga jag ställer mig är: Vilken eller vilka delegationer avser socialdemokraterna att avrätta? Arbetsmarknadsutskottets ordförande redovisade för en stund sedan bl.a. vad Norrbottendelegationen gjort. Är det denna delegation som socialdemokraterna ogillar? Oppositionens kritik skjuter också in sig på investeringarna. Att investeringarna viker är en riktig iakttagelse, men det har varit ett flerårigt problem som sträcker sig från den förra regeringsperioden. Att visionärt tala om strukturfonder som något slags undergörande medicin, som skulle förändra situationen som genom ett trollslag, är stora överdrifter. En fråga som man ställer sig är: Om strukturfonden skulle vara lösningen när det gäller investeringsviljan, varför har den inte aktualiserats tidigare så att den kunnat prövas då socialdemokraterna var i regeringsställning? Att välja bostadsbyggandet som exempel på misslyckad investeringspolitik är egentligen att rikta en utomordentligt hård anklagelse mot den förra regeringen. Sedan skall vi naturligtvis hålla oppositionen räkning för att man i sin reservation erkänner att också en socialdemokratisk ekonomisk politik skulle ha varit ogynnsam under detta år, låt vara att man hävdar att den inte skulle ha varit det i lika hög grad. Om vi bortser från den allmänna synen på hur den ekonomiska politiken skall föras, så följer regeringen den linjen att de defensiva insatserna bör vara selektiva, medan de offensiva bör vara av generellt slag. På socialdemokratiskt håll är man ju mera bunden av de selektiva och i detalj styrda insatserna. Bortser vi från det, framstår inte spännvidden kring regionalpolitiken som särskilt stor — i varje fall inte när man läser utskottsbetänkandet. Symtomatiskt är också att socialdemokraterna hänvisar till den socialdemokratiska propositionen 1975/76:211, som förelades riksdagen under 1976. Det finns anledning att erinra om att den propositionen behandlades efter regeringsskiftet. Den låg också till grund för det ställningsstagande som Om regionalpolitikens mål råder mycket stor enighet, och om regionalpolitikens medel är enigheten betydande. Jag upplever detta, herr talman, som en styrka då vi skall ta itu med de framtida regionalpolitiska problemen.

Herr talman! Det var en felsägning, Elver Jonsson, om jag sade motioner; jag menade reservationer. Sedan några ord om delegationer. Man skall vara medveten om att när vi i vårt särskilda yttrande har sagt att det finns en övertro på att delegationerna skall kunna lösa problemen, så beror det på att delegationerna måste få ekonomiska resurser om de skall kunna uträtta någonting. Elver Jonsson frågar om socialdemokraterna skall avveckla Norrbottendelegationen. Såvitt jag vet sträcker sig Norrbottendelegationens mandatperiod till utgången av år 1978. Det beror alltså på den borgerliga regeringen, om den sitter kvar så länge, hur man skall ha det. När det gäller Norrbottendelegationens arbete är det ju svårt att säga vad delegationen har uträttat och vad man skulle ha kunnat göra med en socialdemokratisk politik. Men det anmärkningsvärda är att man från regeringens sida i alla sammanhang har hänvisat till delegationen utan att säga vilka begränsade möjligheter delegationen har att göra någonting. Jag har en utskrift från en aktuell utfrågning av statsminister Thorbjörn Fälldin den 17 december 1977 med anledning av den besvärliga situationen inom gruvområdet; det gällde sysselsättningen i Kiruna. Reportern frågade vad statsministern skulle säga till 20-åriga norrbottningar. Han sade då bl.a. att man ju har satsat på att bredda verksamheten. Jag citerar: ”Det har vi gjort genom att inrätta Norrbottendelegationen och ge den självständiga pengar.” Det är sådana här uttalanden, som ger sken av att delegationen har fått pengar för satsningar i basindustrierna, som gör människor misstänksamma, eftersom de vet att några sådana resurser inte finns. Vad som har reserverats är 15 milj.kr. till insatser i jordoch skogsbruk, vilka frågor vi har behandlat här i riksdagen, och det är ingen som därvid har motsatt sig denna åtgärd. Delegationen har förbrukat pengarna. För att delegationens uppdrag enligt direktiven skall kunna fullföljas krävs det drygt 43 milj.kr. Man har skrivit till regeringen och äskat dessa pengar men inte fått dem, och det står heller ingenting om dessa medel i tilläggsbudgeten. Det är sådana saker som gör att man blir misstänksam.
Herr talman! Frida Berglund säger att det var fråga om en felsägning då hon yrkade bifall till de socialdemokratiska motionerna. Det var bra att vi fick detta klarlagt; det innebär att utskottets enighet kvarstår när det gäller att avslå de socialdemokratiska motionerna. Beträffande delegationerna uppfattade jag Frida Berglund så att hon är mer positiv till den funktionen än vad som framgår av den socialdemokratiska reservationen när det gäller delegationernas uppgifter. Jag tycker att detta ändå är hoppfullt. Klart är att Norrbottendelegationen liksom andra delegationer har gjort mycket värdefulla insatser när det gäller den uppgift de är satta att utföra, men det behövs naturligtvis mera medel. Här är långt ifrån allt gjort, men vi kommer tillbaka till att det är en resursfråga. Intressant är — som jag sade i mitt första inlägg — att konstatera att om målen är vi synnerligen eniga och om medlen är enigheten betydande. Också detta betraktar jag som hoppfullt.
Herr talman! Jag vill bara säga att vad vi har skrivit i vårt särskilda yttrande är att det på många ställen i motiveringen finns en överdriven tilltro till de självläkande krafterna. Om man tror att delegationerna utan särskilda resurser kan göra någonting, anser jag det vara en överdriven tro, och då är det ett försök att komma undan det ansvar som regering och riksdag har för sysselsättningen i olika delar av landet. När det gäller Norrbottendelegationens arbete vill jag säga att den delegationen har aktualiserat många frågor som varit aktuella redan tidigare. Jag tar som exempel Norgevägen. Den hade vi diskuterat i riksdagen redan dessförinnan, varför man kan fråga sig, om inte Norgevägen hade tillkommit även utan Norrbottendelegationens påstötning. Det finns också andra saker som delegationen har tagit upp men där regeringen inte har gått delegationen till mötes. Jag skall ta ett exempel även på detta. Byggnadsarbetslösheten är mycket stor i Norrbotten, och Norrbottendelegationen har aktualiserat en tidigareläggning av nybyggnaden av Kallaxterminalen och skrivit till kommunikationsdepartementet. Men vad gjorde man där med skrivelsen? Jo, utan någon som helst kommentar skickades den vidare till luftfartsverket, där frågan fortfarande ligger. Hade inte regeringen i stället kunnat säga att man ville skaffa fram resurser till nybyggnaden, som ju är en mycket angelägen sak?

Herr talman! Vi kan naturligtvis beskylla varandra för överdriven tro på olika saker. I en del fall kan vi också styrka att så varit förhållandet — Stålverk 80 är ju ett slående exempel på överdriven tro. När det gäller delegationerna vill jag ändå säga att jag har en realistisk tro på — Nr 143 deras möjligheter att jobba med de uppgifter de är satta att utföra, låt vara att större resurser behövs. Men resurser har ändå anvisats.

Herr talman! Vi har framför oss ett betänkande, som vimlar av byråkratiska termer, strukturproblem, befolkningsramar, ortsklassificering, stödområdesprinciper och liknande. Men vad handlar det i själva verket om? Jo, det handlar om huruvida människor skall ha arbete eller om de skall vara och förbli arbetslösa. Det handlar om ifall bygder skall förtvina, eller om de skall utvecklas. Det ger ingenting åt människor av kött och blod, åt dem som är drivna till förtvivlan efter lång arbetslöshet, åt dem som går i skälvande oro varje dag därför att de tror att i morgon eller nästa dag kommer besked om att de skall få permittering eller avsked. Tungt vilar ansvaret på den regering, vars största parti gick ut i valrörelsen och lovade att skaffa 400 000 nya jobb men som nu iakttar en mycket generad tystnad varje gång som detta svikna löfte kommer på tal. Hur ser framtiden ut? Vad kommer att ske? Syns det förbättringar bakom horisonten? Är det här en tillfällig plåga som vi har drabbats av genom massarbetslöshet, kris och stagnation? Många tecken tyder på att det här kommer att bli än värre. I en rapport från statens industriverk, publicerad i pressen den 9 december 1977, klargörs att 85 000 jobb ytterligare, eller var tionde arbetsplats inom svensk industri, kommer att försvinna fram till 1982. Det är ju fruktansvärda siffror.

Så där kan man hålla på i katalogen under åtskillig tid. Det är alltså axplock ur det statliga industriverkets höstrapport. Det finns verkligen anledning till djup oro. Man finner också att utskottets skrivning innehåller en rad optimistiska tongångar, men det finns inget kött på benen, ingen substans att ta i. Jag vågar tvärtom påstå att hjälplösheten är total. Man kan inte dölja problemen, men vare sig regering eller utskottsmajoritet vågar ens snudda vid vad som måste göras, nämligen att styra kapitalrörelserna, att ta ifrån de kapitalägande deras diktatoriska makt att bestämma om företag skall leva eller dö, om Andersson och Pettersson skall ha jobb eller gå arbetslösa, om investeringar skall göras i Sverige eller i andra länder. Vi har i realiteten minst en halv miljon arbetslösa i vårt land. Det är sanningen, som trots arbetsmarknadspolitikens förskönande sminkning inte kan döljas. Det här betänkandet återspeglar i någon mån den växande oro, som nu tränger sig fram från olika delar av vårt land. I en rad motioner också från borgerligt håll begärs åtgärder för att skapa sysselsättning i den eller i den regionen. Nu handlar det inte bara om glesbygder och Norrland; nu har man 81 fått Norrlandsproblem över hela riket. Utskottet avstyrker alla motioner eller gömmer sig bakom luftiga formuleringar. Allt skall bli så bra bara man får fortsätta med arbetsmarknadspolitiska lappverk eller fortsätta med utredandet. Och under tiden blir fler och fler människor arbetslösa, fler och fler känner ångest och osäkerhet inför framtiden. Nu har talet om den fulla sysselsättningen tystnat. Nu handlar det i stället om att med konster och knep, skönmålningar och konstgjord andning hålla de officiella arbetslöshetssiffrorna så låga som möjligt. Ja, i from förtröstan går man omkring och väntar på bättre tider. Det tror Åsling, Wirtén och också framträdande socialdemokrater, vilka likt ökenvandrare fixerar sina blickar mot en hägring. Och en ökenvandring kommer det att bli; den räddande högkonjunkturen kommer att visa sig vara en hägring. Ibland frestas man att utropa: Vad håller ni egentligen på med? Förstår ni inte att det är systemet det är fel på, att kapitalismen har haft sin guldålder och nu är inne i sin nedåtgående period, att det inte kommer att bli bättre tider, att den enda lösningen heter planekonomi och socialism? Problemen i Norrbotten har i stor utsträckning figurerat i den här debatten. Det bör väl på en gång sägas att de ju inte kom som en blixt från klar himmel efter valet 1976. De fanns långt tidigare i form av massarbetslöshet och tvångsutflyttning av människor i stor skala. Ja, försyndelserna är av gammalt datum; i annat fall hade situationen kanske varit bättre — om man i stället för rovdrift hade satsat på ökad förädling och en sund återbäring av de rikedomar som den här regionen har lämnat ifrån sig. Norrbotten är det värst drabbade länet. På kort tid har vi fått den ena jobsposten efter den andra. Genom att Stålverk 80 blev lagt i malpåse försvann 10 000-tals framtidsjobb. Löftena om de 2 300 nya jobben vid NJA har förvandlats till en omfattande minskning av antalet anställda. I malmfälten aviseras betydande personalinskränkningar. Flera tusen arbetstillfällen skall bort före 1979. Något besked om hur den minskade gruvbrytningen skall balanseras upp genom insatser för ökad förädling har inte stått att få. Invånarna frågar sig med oro: Skall malmfälten lämnas åt sitt öde? Så får det inte bli! Från den här regionen har det under årens lopp hämtats enorma resurser, och i dagens krissituation gäller det att LKAB måste få medel. Man måste satsa det som behövs för att sysselsättningen skall klaras, man måste göra nödvändiga investeringar för att modernisera maskinpark och annan utrustning, för att öppna ny huvudnivå i Malmberget, för att snabbt komma i gång med att bygga apatitverk och uppföra kulsinterverk i Kiruna. Och på längre sikt — det är det viktigaste — gäller det att planering redan nu måste inledas för utbyggande av annan industri i malmfälten. Fortfarande svävar också nedläggningshot över den statliga träindustrin i Norrbotten. ASSI hotar att lägga ner boardtillverkningen vid Lövholmen i Piteå; det skulle göra flera hundra utan jobb. Följaktligen krävs också på det planet medel för att hålla den fabriken i gång. Och om nedläggningen ändå skulle ske måste sysselsättningen garanteras på annat sätt. De statliga träindustrierna måste få framtiden tryggad framför allt genom att man ökar förädlingen; det gäller både Kalixområdet och Piteå. De statliga industrierna spelar en avgörande roll för länets utveckling. Staten måste känna sitt ansvar för att trygga och öka sysselsättningen i dessa basindustrier. De krav som människorna nu bör ha rätt att ställa är att inga friställningar, avskedanden eller nedskärningar av produktionen får ske innan sysselsättningen har garanterats på annat sätt. På längre sikt kräver människorna i Norrbotten att sysselsättningen tryggas genom ökad förädling av länets naturtillgångar. Det är alltså insatser av tvåsidigt slag som behövs. Dels måste de statliga basindustrierna garanteras medel för att modernisera och förbättra redan befintliga anläggningar, dels måste det fram resurser för att förverkliga utbyggnader. För ett par månader sedan fick vi uppleva den underliga tågordningen att den stora sysselsättningspolitiska motion, som vi från vårt parti lagt fram med massor av konkreta förslag för utveckling i Norrbotten, slaktades i samband med att man avgjorde frågan om särskilt stöd till LKAB. Hela det betänkandet handlade om detta stöd till LKAB, men inte om vår stora sysselsättningspolitiska motion. Den trollades bort i det sammanhanget. Så nonchalant kan man alltså handla, så ointresserad kan man vara av seriös debatt om frågor som är avgörande för Norrbottens utveckling. Vi krävde en utvecklingsplan för hela Norrbotten, och trots att detta betänkande inte handlar om vår motion tar jag mig i alla fall friheten att säga att det finns ingen annan lösning än den som där anvisades, nämligen en generalplan, om man inte med kallt blod tänker låta Norrbotten drabbas av den fullständiga katastrofen. Nu ställs samma krav från andra regioner, och de är lika riktiga. Att låta marknadskrafternas fria spel avgöra om människor skall ha jobb eller gå arbetslösa, om branscher skall förtvina eller utvecklas, det går inte längre. Det måste till samhällelig planering och styrning. Jag sade tidigare att det nu finns Norrlandsproblem över hela landet. Vi har på uppmaning av våra partikamrater i Eskilstuna tagit upp problemen i den regionen, som ju är en av många som befinner sig i kris. Vi skildrar i vår motion de svårigheter man har, och det är sannerligen svåra problem. Flera tusen är arbetslösa och flera blir det i stålkrisens spår. Arbetarpartiet kommunisternas motion kräver omedelbara insatser från statens sida, och vi pekar också på det yrkeskunnande som finns i regionen. Vi säger att det är angeläget att Eskilstuna med sin långa tradition av järnhantering och en skicklig yrkesarbetarkår kommer ur sin långvariga sysselsättningskris, som började med den minskade sysselsättningen inom metallmanufakturindustrin i början av 1970-talet. Denna industrigren består till övervägande del av små företag, som ofta är underleverantörer eller legotillverkare för övrig byggnadsoch verkstadsindustri inom orten. Bara för något år sedan slöt Metalls avdelning i Eskilstuna avtal med 183 företag inom kommunen. Detta visar tydligt på de speciella problem som finns där och hur nödvändigt det är att industridepartementet uppmärksammar dem och vidtar snabba lokaliseringspolitiska åtgärder i syfte att få slut på den omfattande arbetslösheten, trygga den framtida sysselsättningen och befrämja den ekonomiska tillväxten. Så är det alltså i region efter region. Jag ber att få yrka bifall till motionen 816. Att avstyrka den med hänvisning tillattdet finns en arbetsgrupp som sysslar med strukturproblem i området är, för att använda utskottets egna ord, föga meningsfullt. Den arbetsgruppen kan knappast ha något emot ett principbeslut om industrilokalisering. Det skulle väl tvärtom kännas som ett stöd i ryggen. I detta betänkande behandlas också en motion om sysselsättningen i Jokkmokk. Jag tyckte det var en bra motion, därför att frågan om sysselsättningen i Jokkmokks kommun är något alldeles speciellt. Det brukar ju sägas att det är ”skillnad på grader även i helvetet”. Så är också fallet när det gäller grader av problem i en kommun. Knappast någon kommun i detta avlånga land brottas med sådana enorma problem som just Jokkmokk. Från den kommunen har man under årens lopp tagit enorma belopp, men man har underlåtit att satsa på framtiden. Kraftverk efter kraftverk har byggts, men hur sysselsättningen skall klaras när vattenkraftsepoken är slut har stat och regering inte funderat över. Nu är problemen akuta. Nu är vattenkraftsepoken slut. Den stora arbetsgivaren Vattenfall drar sig tillbaka. I kommunen vrider man sina händer. Ja, det är så allvarligt att när budgeten i höstas skulle göras upp diskuterade man t.o.m. frågan om att dra in de fria skolmåltiderna. Kvar står frågorna: Hur skall kommunen klara sin ekonomi och en godtagbar service? Hur skall man klara sysselsättningen? Vad skall man erbjuda de många hundra som blir utan jobb? I utskottsbetänkandet hänvisar man till att Jokkmokks kommun möjligen skall få 60 jobb under fem år. Det är ju ynkligt. Det är en droppe i havet. Jag kan knappast tänka mig att motionärerna kan vara nöjda med så lite som utskottet bjuder. Det är tvärtom väl motiverat med en särskild arbetsgrupp, som bör arbeta snabbt med att få fram en plan för att trygga sysselsättningen i Jokkmokks kommun. Slutligen några ord i anslutning till fru Winthers anförande tidigare i dag. Fru Winther har haft den otacksamma uppgiften att försvara utskottets och regeringens politik. Jag höll på att säga att jag tycker synd om fru Winther, men det vore kanske att ta till i överkant. Det kan emellertid inte vara lätt att vara norrbottning och samtidigt försvara regeringens politik — jag förstår så väl dilemmat. Situationen inger oro, sade fru Wintheri sitt anförande. Men, fortsatte hon förtröstansfullt, regeringen gör mycket. Som exempel nämnde hon bildandet av SSAB. Men, fru Winther, det skapade sannerligen inga nya jobb. Det kommer i stället att innebära att man gör folk arbetslösa. Flera tusen människor kommer att drabbas, också i fru Winthers eget län. Regeringen satsar helhjärtat på Norrbotten, sade fru Winther belåtet och nämnde den prospekteringsplan för Jokkmokk som under en femårsperiod möjligen kommer att med föra att 60 jobb skapas i Jokkmokks kommun. Men att ge 60 jobb till en kommun som praktiskt taget kippar efter andan och som behöver närmare 1 000 nya jobb, när Vattenfall nu drar sig ur leken, är det Nr 143 verkligen att satsa helhjärtat? : Norrbotten skall utvecklas, sade fru Winther. Men vad har man för ett program för att utveckla Norrbotten? Vi har, som jag tidigare sagt, från kommunistiskt håll efterlyst en generalplan för att utveckla det norrbottniska näringslivet, men en sådan har man sagt nej till. Sanningen är naturligtvis att det inte finns någon plan, och då blir fru Winthers deklarationer om att Norrbotten skall utvecklas en läpparnas bekännelse, men ingenting mer. Centerns företrädare i debatten, Torsten Stridsman, framförde en devalveringarnas höga visa. När man lyssnade till honom kunde man konstatera att det inte var någon måtta med devalveringarnas välsignelse. I det fallet delas naturligtvis hans bedömning av exportföretagens toppar som ju har tjänat miljarder på devalveringarna genom ökade aktievinster. Det har ju klarlagts att devalveringarna i stor utsträckning inte användes för att sänka exportindustrins priser så att den kunde sälja mer, utan att vinsterna togs emot som en gåva från jultomten Bohman och den borgerliga regeringen. Vilka nya jobb skapade det? Ja, det kan inte ens Gösta Bohman tala om — ännu mindre Torsten Stridsman, om han hade befunnit sig i kammaren. Skulle arbetslösheten kunna tacklas och de lokala problemen elimineras genom devalveringar, då skulle man givetvis devalvera kronan en gång i månaden, men så enkelt är det nu inte. Arbetslösheten har inte minskat, utan den har växt trots de omskrutna devalveringarna. Det är en sanning som ingen kan bestrida. Arbetslösheten är ett gissel och en plåga för allt fler människor. Herr talman! Det talas mycket om mänskliga rättigheter i det här landet. Men i vårt land har vi icke garanterat medborgarna en av de viktigaste mänskliga rättigheterna, nämligen rätten att ha ett arbete. Vi bryter i det fallet varje dag mot lagen om de mänskliga rättigheterna. Det finns heller ingen plan för hur frågan om att trygga jobben skall lösas. Regeringen har ingen medveten industripolitik, utan inskränker sig till att lappa och laga för att skyla över det kapitalistiska samhällets rovdrift på och misshushållning med människor och regioner. Det är ett beklämmande skådespel.
Herr talman! Jag tycker inte, Alf Lövenborg, att jag hade det speciellt svårt när jag skulle försvara det här betänkandet. Att läget i Norrbotten och i många av de län som vi debatterar i dag är bekymmersamt, det är en bedömning som vi har gemensamt. Men regeringen har ändå satsat intensivt på olika åtgärder för att få i gång näringslivet igen. Det vi upplever nu är i mycket en eftersläpning av åtgärder enligt tidigare fattade beslut, vilket jag också sade i mitt tidigare anförande. Regeringens åtgärder har ju gått ut på att försöka få ordning på ekonomin över huvud taget. Alf Lövenborg undrade vad devalveringarna gjort för nytta. Enligt den 85 redovisning som jag har framgår det att skogsindustrin inte tjänade så speciellt mycket på devalveringarna. Skogsindustrin har haft mindre glädje av devalveringarna än andra industrier. Men för den viktiga verkstadsindustrin, liksom för järnoch stålindustrin är den starka uppgången av kurserna på yen, D-mark och pund till väsentlig hjälp. Det råder inget tvivel om att en del av industrin har haft hjälp av devalveringarna. Vår verkstadsindustri kan nu på ett helt annat sätt konkurrera med de utländska företagen och på det sättet få en chans att sälja. Vi kan ju inte bara hålla på att producera, vi måste sälja varorna också. Det vet Alf Lövenborg med sina erfarenheter från Norrbotten lika bra som jag. Han säger att vi inte får 2 300 nya arbeten till Luleå och att arbetstillfällena minskade i malmfälten. Det är sant, men det beror på att vi måste vidta vissa strukturella förändringar. Vi kan ju inte hålla kvar alla dessa människor i företagen och producera varor som vi lägger på lager. Är det så Alf Lövenborg har tänkt sig det hela? Det gäller ju att försöka hitta andra arbeten i stället. De åtgärder som regeringen har vidtagit medför alltså att man har möjlighet att söka nya arbeten. Vad som fattas, Alf Lövenborg, är ty värr idéer. Det har ofta hävdats att det finns pengar, men det är idéerna som fattas. Därför vill vi satsa på ett bättre tillvaratagande av idéerna genom samverkan mellan högskolor, tekniska gymnasier och företag, så att vi får igång en idéjakt, en produktutveckling och en vidareutveckling av företagsamheten.

Herr talman! Det är nog inte idéer som saknas, fru Winther, utan felet är att den borgerliga regeringen har saknat en målmedveten inriktning. Om det finns en eftersläpning från tidigare år är en annan sak. Att vältra över ansvaret på den förra regeringen sedan man i valrörelsen lovat 400 000 nya jobb kan ju inte vara något särskilt genialt drag. Vi talar om nuet, dvs. om den borgerliga regering som har ansvaret och som nu har regerat i snart två år. Vilken förnyelse har man åstadkommit? Ingen! Allting har blivit värre och inte räcker det med de åtgärder som man nu vidtar. Vad skall egentligen hända med malmfälten? Vad har man för plan, för recept, för att klara problematiken? Man har fått stå för utflyttningen i Norrbotten. Jörn Svensson har tidigare avvisat resonemanget och framhållit att det beror på det försämrade läget i andra delar av vårt land. Jag tackar för det. Det är ju inte roligare för en pajalabo att gå arbetslös i Malmö i stället för i Pajala och inte roligare för en kirunabo att gå arbetslös i Stockholm än i Kiruna. Detta är problematiken. Arbetslöshetsstatistiken visar ju att läget har försämrats och att det som den borgerliga regeringen kallar för sin arbetsmarknadspolitik, sin industripolitik, totalt har havererat.
Herr talman! Var man än bor är det inte roligt att vara arbetslös — det håller jag med Alf Lövenborg om. Men tack vare de åtgärder som regeringen har vidtagit har vi i det här landet genomsnittligt den lägsta arbetslösheten, om vi jämför med de närmast liggande länderna i västvärlden. Det har faktiskt — Nr 143 åstadkommits mycket av regeringen på detta område. Onsdagen den
Herr talman! Det är till föga glädje för de arbetslösa i Norrbotten eller i andra delar av vårt land, om arbetslöshetssiffrorna är ännu värre i andra delar av Europa. Jag har noterat, fru Winther, att det har gjorts vissa begränsade insatser, men utvecklingen har ju visat att de inte räcker och att den fullständiga katastrofen hotar Norrbotten. Fru Winther är visserligen sjuksköterska, men här hjälper det inte med plåstrande längre, utan det behövs omfattande och radikala åtgärder. Men det vill fru Winther inte vara med om.

Herr talman! Vid föregående riksmöte aktualiserade vi socialdemokrater från Värmland i en motion vårt läns dåvarande regionalpolitiska problem. Vi underströk att arbetsmarknadssituationen krävde kraftfulla och planmässiga insatser av betydande omfattning för att lösa de långsiktiga sysselsättningsoch näringspolitiska problemen i länet. Vi bedömde det nödvändigt med aktiva samhällsinsatser på en rad områden. Våra krav vann inget gehör här i riksdagen. Men verkligheten och vardagen för Värmlands strukturoch sysselsättningsproblem har visat, att vårt län tillsammans med de övriga län som idag upplever kriserna inom landets basnäringar icke kan förvänta sig att få sina problem lösta genom den nuvarande regeringens politik. Vad vi skulle ha behövt är styrande och planinriktade utvecklingsalternativ för näringspolitiken och sysselsättningen. Det har vi i Värmland sett, att den nuvarande regeringen inte mäktar att åstadkomma. Insatser av typ Uddeholmslånet har icke stillat den oro som såväl enskilda människor på de värmländska bruksorterna som kommunerna känner för sin framtid. Det är fortfarande helt överlämnat till företagen själva att lösa strukturförändringarna. Och i de lösningar som därvid framkommer tas inte regionalpolitiska hänsyn. Herr talman! När vi vid olika tillfällen brukar aktualisera vårt läns problem eller sysselsättningsfrågorna i allmänhet bemöts vi alltid av att den borgerliga majoriteten hänvisar till pågående utredningar eller till nödlösningar i form av tillsatta delegationer. När vi i fjol aktualiserade våra regionalpolitiska problem anfördes av arbetsmarknadsutskottet att vi skulle kunna förvänta oss en proposition om de regionalpolitiska medlens utformning under 1978. Dagen före den då vi behandlade utskottsbetänkandet här i kammaren meddelade plötsligt industriministern att man inte skulle kunna lägga fram någon proposition, beroende på att sysselsättningsutredningen hade försenats. Med denna taktik lyckades majoriteten då avmobilisera socialdemokratiska utskottsskrivningar. Situationen i år är likartad fjolårets i så måtto, att de flesta motionskrav hängs upp på sysselsättningsutredningens pågående arbete. Visst har vi alla förväntningar på sysselsättningsutredningen, men skall den kunna ta fram lösningar för alla de problem som finns inom regionalpolitiken och arbetsmarknadspolitiken, torde vi ha att emotse ett av historiens största bokverk. Sysselsättningsutredningen skall ha möjlighet att jobba i lugn och ro. Men i avvaktan på utredningen behövs en politik och insatser som icke försämrar vår nuvarande sysselsättningsbas. Tillåts storföretag som Billerud och Uddeholm eller Johnsonkoncernen att genomföra neddragningar av sin verksamhet efter enbart egna lönsamhetsvärderingar, kommer den regionalpolitiska situationen den dag då de framtida regionalpolitiska medlen sätts i sjön att vara ytterst prekär för exempelvis ett län som Värmland. Vad beträffar tillsatta delegationer hänvisar man för Värmlands del alltid till den tillsatta Värmlandsdelegationen som den medicin som skall bota vår sjuka sysselsättning. Värmlandsdelegationen är, som jag ser det, inget annat än ett organ som tillskapats för att ersätta en del av de resurser som länet skulle ha behövt få sig tilldelat för att kunna attackera länsproblem från offensiv utgångspunkt. Ett mått på denna resursbrist vill jag ge genom att nämna att länsarbetsnämnden i Värmland, som alltså är frontorgan då varsel om uppsägningar ramlar in och skall kunna besöka utsatta orter och företag, inte har haft pengar till resor i länet sedan i april då anslaget tog slut. För nästkommande år aviseras ingen ökning trots att resorna då kommer att bli dyrare och fler. Värmlandsdelegationen har med sina av regeringen knappt tilldelade resurser på 1,2 milj.kr. för innevarande budgetår inte speciellt stora möjligheter att påverka framtiden för länet. Jag vill här kraftigt understryka att de äskanden om ca 6 milj.kr. som delegationen krävt för budgetåret 1978/ 79 måste tillgodoses. Herr talman! Vi socialdemokratiska ledamöter från Värmland har i en motion, nr 1652 till detta riksmöte, åter aktualiserat vårt läns problem. Vi gör detta mot bakgrunden av att de regionalpolitiska problemen i Värmland har förvärrats under det gångna året. I det nu aktuella utskottsbetänkandet från arbetsmarknadsutskottet framhålls att man icke anser sig behöva tillgodose vårt motionskrav om att riksdagen skulle besluta ge regeringen till känna vad som i motionen anförts om sysselsättningsläget i Värmland, därför, säger man, att situationen redan skulle vara tillräckligt känd för regeringen. Det skulle vara underligt om en regering skulle ha undgått att få kännedom om att basnäringen inom stålindustrin och skogsindustrin i dag är inne i en situation där kanske 10 000 människor i Värmland på sikt riskerar att förlora sina jobb och att flera kommuner riskerar att förlora sin enda industri. Så naiva är inte vi motionärer att vi trott att regeringen varit ovetande om den nuvarande situationen. Vad vi velat fram hålla är att det inte räcker med att bara veta om problemen. Vad vi frågar efter är åtgärder för att lösa problemen. Och eftersom jag förutsätter att någon från regeringshåll följer riksdagsprotokollens innehåll skulle jag vilja ge några färska detaljuppgifter om situationen i Värmland i dag. När det gäller sysselsättningen hade vi för april i år 4 846 kvarvarande arbetslösa, vilket är 731 fler än i fjol. Av dessa var I 482 under 25 år. Antalet nyanmälda platser var 3 625. Det var en ökning mot föregående år med 1 670, men detta är en följd av att vi i Värmland numera har obligatorisk platsanmälan. Länsarbetsnämndens personella resurser räcker inte till för att klara genomströmningen av människor på förmedlingarna. Den socialdemokratiska partimotionens förslag om ytterligare personal till arbetsförmedlingen borde bifallas, menar vi, om förmedlingen skall kunna fylla sin roll som platsförmedlare. Befolkningsutvecklingen i länet under de första 19 veckorna 1978 visar att en fortsatt uttunning av länets befolkning pågår. Länet minskade med 301 personer under nämnda period. Befolkningsminskningen var störst i Hagfors, som hade tappat 103 personer, samt Säffle, som hade tappat 102 personer. Andra utsatta orter är Munkfors, som minskat sin folkmängd med 1,1 ?å fram till vecka 19, samt Filipstad, där befolkningen har minskat med 52 personer utöver de 3 000 som denna kommun har minskat med under de senaste 17 åren. Filipstad har f.ö. drabbats av ytterligare varsel om företagsnedläggning genom att Johnsonkoncernen meddelat nedläggning av Finnshyttans Mekaniska. Detta visar att Värmlands strukturproblem inte är isolerade till stålindustrin eller skogsindustrin eller bara till bruksorterna. Farsoten går fram över hela länet och drabbar alla branscher i länet. Många på den borgerliga kanten lever i den tron att vi snart har en högkonjunktur över oss, som kommer att kompensera de befolkningsoch sysselsättningsminskningar som olika regioner fått acceptera sedan vi fick en borgerlig regering. Även om det nu går litet bättre med avsättningen för skogsoch stålindustrin, så är branschkunniga ense om att denna tillfälliga ökning inte löser strukturproblemen och klarar sysselsättningen i berörda regioner. Länsorganen har i dag inte tillräckliga resurser eller lagenliga möjligheter att följa näringslivsfrågorna i sina resp. län, och därför har man heller inte möjligheter att lägga fram förslag till lösningar som kan bevara den nuvarande regionalpolitiska basen. Man gör från länsorganens sida iakttagelser om hur regionerna tunnas ut. En liten exposé över Värmlands län kan uttryckas så, att samtliga förvaltningsregioner har att emotse fortsatt befolkningsminskning under det närmaste året. Inte ens vår starkaste region, Karlstadsområdet, kommer att slippa undan. Vi har genom utlokaliseringen av statliga verk fått en förstärkning av Karlstadsregionen genom att olika försvarsförvaltningar har lokaliserats dit. Men framtida minskningar inom försvaret kommer att innebära personalminskningar vid de utlokaliserade enheterna i Karlstad. Skall Karlstad i framtiden fungera som vårt läns storstadsalternativ så behövs ytterligare statliga lokaliseringar dit. Herr talman! Även vi värmlänningar är medvetna om att sysselsättningsproblemen och de regionalpolitiska problemen finns i alla län. Men i vissa län, däribland Värmland, är situationen värre än på andra håll. Utskottets redovisade statistik över sysselsättningen för februari visar att i vårt län gick det 8,5 arbetslösa per lediganmäld plats. Bara Norrbotten och Västerbotten ligger högre i den statistiken. Dessa län måste prioriteras med snara och stora insatser. Den nuvarande politiken har inte den skarpa profil som måste till om den nuvarande regionalpolitiska basen skall kunna säkerställas. Nej, problemlösningarna finns i stället hos oppositionen genom de socialdemokratiska förslagen. Jag avser inte att yrka bifall till vår motion. I reservationen 1 från socialdemokraterna i utskottet finns nämligen alla de skäl angivna som sammanhänger med de krav och åtgärder som vi motionärer efterlyst från regeringen. I reservationen anges de olika områden i samhället där vi måste få styrande åtgärder och en planinriktad politik. Men jag skall inte citera reservationen eftersom alla kan läsa den. Herr talman! Jag menar att de riktlinjer som reservationen pekar på är grundelement för det vi efterfrågar, nämligen en utvecklingsplan för länet. Uppfylls dessa kanske vi kan åstadkomma ett meningsfullt planeringsarbete. Men regeringen har själv försatt sig i den situation den befinner sig i, vilket medfört att allt planeringsarbete i dag inte blir meningsfullt. Först när de i reservationen I angivna riktlinjerna uppfylls finns det möjligheter att uppnå de mål viefterfrågar.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

Herr talman! Sune Johansson gjorde sin vana trogen en uppräkning av de problem vi har i Värmland, och i det kan vi villigt instämma. Men han kom inte med något som helst konkret förslag på hur vi skall komma till rätta med dem. Han tycks fullständigt förbise det faktum att det i första hand gäller att kunna sälja de produkter som vi producerar. Det är den grundläggande faktorn, och den har regeringen angripit, dels genom devalveringen, dels genom sänkningen av arbetsgivaravgiften. Han sade också att de krav som framförts i fjol inte vann något gehör. Och han kan säga nästa år att de krav som nu framförts inte heller vann gehör. Men hur skall kraven kunna vinna gehör när man inte yrkar bifall till dem? Skall ledamöter från något annat parti i utskott och här i kammaren yrka bifall? Nej, jag förstår att den socialdemokratiska delen i utskottet har funnit för gott att avstyrka motionen därför att den inte innehåller något annat än en redovisning av de problem som vi har i Värmland, möjligtvis med undantag för förslaget om en strukturfond, som skulle råda bot på allting. Sedan säger Sune Johansson att den nuvarande regeringen är oduglig, den sitter med armarna i kors och väntar på en konjunkturuppgång som skall rädda den. Men vi kan väl litet grand se efter vad som ändå har hänt. Sune Johansson sade att riksdagen har givit Uddeholm 600 milj.kr. Det är riktigt. Men vad hade hänt med Uddeholm, om inte den propositionen hade kommit? Men vi har haft en rad regeringsbeslut efter det att den nya regeringen trätt till. Jag skall be att få räkna upp några: Vi har fått höjning av statsbidragen till kommunala beredskapsarbeten i länet till 50 96. Lagerstöd till Svenska Rayon ABi Älvenäs har betalats ut med ungefär 3,5 milj.kr. Det har medgivits ett lagerstöd till Volvo i Arvika på drygt 10 milj.kr. Som beredskapsarbete har ett fritidsområde i Torsby fått 40 96 i statsbidrag, dvs. 215 000 kr. Värmlandsdelegationen, som ju enligt Sune Johansson inte tycks vara så värst populär, gavs möjlighet att överskrida länsstyrelseanslaget med 1,5 milj.kr. Inom industridepartementet har man beviljat lokaliseringsstöd till Broby Nya Möbel AB i Sunne. Företaget har fått ett bidrag på 800 000 kr. och ett lån på 1,3 milj.kr. Fimek AB i Filipstad har fått en lån på 1,6 milj.kr. Karlstads Mekaniska Werkstad i Kristinehamn har fått ett lån på 500 000 kr. Åmotfors Pappersbruk har fått låna 12 milj.kr., Uddeholm i Storfors 33 milj.kr. Lesjöfors i Filipstad har fått ett bidrag på 422 000 kr. och ett lån på 2,8 milj.kr. Uddeholm i Hagfors har fått 19,5 milj.kr. i lån. Lesjöfors Plast i Filipstad har fått ett bidrag på 987 000 kr. och ett lån på 796 000 kr. Notnäs Ångsåg i Torsby har fått låna 3,8 milj.kr. AB Karlstadsplattan i Karlstad har fått 860 000 kr. i bidrag och 2,9 milj.kr. i lån. GSG Biltrafik i Älvsbacka har fått 1,2 milj.kr. i bidrag och 3,7 milj.kr. i lån. Och helt nyligen har Högboda AB fått ett utbildningsstöd på ca 25 000 kr. Nog har väl den nuvarande regeringen i ett besvärligt läge gjort mycket mer än vad som tidigare har gjorts för att upprätthålla sysselsättningen.

Visserligen gör socialdemokraterna nu allt för att skjuta över ansvaret för dagens ekonomiska läge på den nya regeringen, men det faller på sin egen orimlighet. Bekymren fanns redan vid regeringsskiftet och berörs ju också i regeringsdeklarationen av oktober 1976. I verkligheten är det den gamla regeringen som har givit den nuvarande dess arbetsuppgifter. Den centraliseringspolitik som fördes av regeringen Palme och dess negativa effekter kan man på allvar skönja. Den socialdemokratiska koncentrationspolitiken slog igenom i många olika sammanhang. Ensidig satsning på storindustri gjorde t.ex. att de många små och medelstora företagens utvecklingsmöjligheter försummades. Kommunsammanslagningen ledde till att den kommunala demokratin försvårades. Det har blivit allt svårare för den enskilde att påverka besluten. Vidare kan man se effekterna av den gamla regeringens förkärlek för att ständigt lägga nya bördor på näringslivet. Åren 1975-1976 ökade arbetskraftskostnaderna med över 40 ?6 medan produktionen endast ökade med 2 ?6.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
Herr talman! Den sista delen av Allan Gustafssons anförande skulle man kunna tro var ett resonemang från den senaste valrörelsen, för han räknade upp en hel del områden som han menade att socialdemokratin hade fördärvat. Han framhöll i det sammanhanget de små och medelstora företagen. Det är sådana fjädrar som borgerligheten i dag försöker sätta i hatten för att visa att den åstadkommit någonting. Men när det gäller t.ex. åtgärderna för små och medelstora företag har jag från vederhäftigt håll, av människor som är väl förtrogna med det nya stödets omfattning och innebörd, fått veta att den propositionen i pengar inte ger de små och medelstora företagen i hela landet en större resursökning än högst 5 milj.kr. tillsammans. Mer pengar är det alltså inte frågan om. Det är klart att Allan Gustafsson, när han gick upp i talarstolen, hade ambitionen att kritisera vår motion och peka på att vi inte yrkade bifall till den. Jag sade i mitt inledningsanförande att vi gått på innebörden i den socialdemokratiska reservationen, som vi är överens med övriga utskottsgrupper om. Jag kan citera några rader ur reservationen för Allan Gustafsson, om han inte har läst den: ”En framgångsrik sysselsättningspolitik, som grundval för förstärkt regional balans, förutsätter att enskilda politiska beslut konsekvent föregås av en prövning av deras såväl omedelbara som långsiktiga effekter på sysselsättningen. Först med en sådan politik kan målet arbete åt alla förverkligas. Samtidigt krävs en målmedveten samordning av handlandet inom ett stort antal verksamhetsområden. Riktlinjerna för den ekonomiska politiken, finanspolitiken, näringsoch branschpolitiken, energipolitiken, investeringspolitiken inkl. byggnadsverksamheten samt forskningsoch utvecklingspolitiken måste formas med utgångspunkt i en framtidsinriktad strategi, där politiska ställningstaganden kan inordnas i ett system av samverkande åtgärder för utveckling, sysselsättning och regional balans.” Till Allan Gustafsson kan jag säga: Ert virrande i exempelvis energipolitiken gör framtiden väldigt oviss för många av de värmländska bruksföretagen. Framtiden för orter som Storfors, Munkfors och andra som är beroende av energi skulle raseras om era energipolitiska ambitioner skulle gå i hamn. Det får vi hoppas att de aldrig gör, för det vore en olycka för Värmland. Sedan pekade Allan Gustafsson på en rad lån som regeringen hade gett. Det där är inga nya påfund av den nya regeringen, utan det är ett fullföljande av den tidigare socialdemokratiska lokaliseringspolitiken; det är inte fråga om någonting annat. Allan Gustafsson nämnde Uddeholmslånet på 600 milj.kr. Hur många nya jobb har det lånet skapat? Massor av människor går på sysselsättningsbidrag, men vi har inte sett till några fler jobb. Man har skrivit in dessa pengar i den egna verksamheten för att höja värdet på bolaget och naturligtvis också för att förstärka sin position under de pågående fusionsförhandlingarna. Värmlandsdelegationen har för innevarande år begärt en hundradel av vad Uddeholmsbolaget har fått i lån. Det har man gjort för att försöka rädda sysselsättningen, som kommer att raseras på grund av Uddeholmsbolagets planer för framtiden.
Herr talman! Det är roligt att höra en socialdemokrat som talar så väl om lokaliseringspolitiken. Så lät det inte för ett antal år sedan när centern aktualiserade frågan inte i den här kammaren utan i det gamla riksdagshuset. Då betraktades vi såsom varande bypolitiker. Det är att hälsa med tillfredsställelse att det har skett en förändring i er inställning. När det gäller propositionen om stödet till småföretagen vill jag erinra om att man där förutom mera pengar också gav förstärkning av företagsinriktad fortbildning just för småföretagarna. Man gav också ett ökat stöd till uppförande av kommunägda industrilokaler, lättnader i företagsbeskattningen samt lättnader i arvsoch gåvobeskattningen. Vidare innebar propositionen att konsulttjänster skulle bli berättigade till exportkreditstöd. Jag vill gärna trycka på att detta är första steget i en översyn av näringspolitiken och det särskilda stödet till småföretagsamheten. Vi kommer under nästa år att få ta ställning till ytterligare förslag som kommer att förbättra klimatet för småföretagsamheten i det här landet.
Herr talman! Man får väl förutsätta att de åtgärder som Allan Gustafsson här aviserar blir av den sedvanliga kobratypen, som innebär att man spottar ut resurser till kreti och pleti, oavsett om vederbörande är i behov av stöd eller ej. Det är där det skiljer sig väsentligt mellan er och oss när det gäller stöd till företagen. Jag tror att Allan Gustafsson har missuppfattat alla socialdemokrater som uppträtt i denna kammare och på andra ställen beträffande lokaliseringspolitiken om han har trott att de har varit motståndare till den. Tvärtom framstår socialdemokratin som föregångare, som varit med om att bygga upp lokaliseringsoch annan arbetsmarknadspolitik. Det behöver vi i och för sig inte ha någon tvist om. Allan Gustafsson tog upp en del andra frågor i sitt första inlägg och han anförde bl.a. att vi inte skulle ha kunnat klara situationen om vi inte hade fått den tidigare mycket ombesjungna devalveringen. Det är givetvis inga svårigheter att sälja sina grejor om man inte vill ha något betalt för dem. Den tidigare riksbankschefen Per Åsbrink sade vid något tillfälle då man talade om devalvering: En devalvering är aldrig annat än en lönesänkning. Det är så de svenska löntagarna upplever det i dag. Men det var inte det man från borgerligt håll utlovade i valrörelsen. Man skulle skapa fler jobb, människorna skulle få behålla sin standard. De välbekanta orden i visan — först tog du mig och sen bedrog du mig — har sannerligen många väljare i dag anledning att uttala. Vad de har blivit utsatta för när det gäller sysselsättningen och jobben är just ett bedrägeri av den borgerliga majoriteten. Det kan i varje fall alla de 200 000 som står utanför arbetsmarknaden i dag påstå.
Herr talman! Bedrägeri och bedrägeri! När det blev skifte på regeringsposterna kände de nuvarande regeringspartierna inte till att det var så illa ställt i det här landet som det verkligen var. Jag vill bara erinra om vad herr Palme sade, nämligen att vi kom till det dukade bordet. Nej, vad vi kom till var ett urätet skafferi! Det kunde givetvis ha varit trevligare att ha haft ett annat utgångsläge för att ta över ett land än den nuvarande regeringen hade, men ingen tidigare regering har satsat på mycket som denna på att upprätthålla sysselsättningen. Det tycker jag att Sune Johansson skulle kunna erkänna utan att förfalla till den socialdemokratiska sluggerdebatten, där man bara slänger ut okvädinsord och sprider olust omkring sig. Jag tror knappast att ni vinner på det och jag tror inte heller att Sune Johansson tror riktigt på vad han säger.

Herr talman! Kopparbergs län är f. n. ett av de län som drabbas hårdast av de kapitalistiska strukturkriserna, vilkas fulla effekt ännu ej har uppnåtts. Trots detta är i Dalarna närmare 4 000 registrerade som arbetslösa och står till förfogande för omedelbar placering på arbetsmarknaden. Över 4 000 befinner sig i arbetsmarknadsutbildning, närmare 2000 i beredskapsarbete och dessutom är över 2 000 föremål för övriga arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Lägg därtill den dolda kvinnliga arbetslösheten. Det krävs 6 000 nya jobb för att kvinnorna skall kunna uppnå riksgenomsnittet för kvinnlig förvärvsverksamhet. Den här bilden skall också tillföras de hot som föreligger om sysselsättningsminskningar i form av permitteringar och avsked. Dessutom skall tilläggas en annan minskning av sysselsättningen som skapar problem främst för ungdomarna, nämligen anställningsstopp och därmed en onaturlig avgång beträffande arbetstillfällen. För att få någorlunda balans på arbetsmarknaden i Dalarna behövs inom de närmaste åren minst 20000 nya jobb. Skulle hoten om nedläggning av Nr 143 Domnarvets metallurgi och därmed gruvorna förverkligas räcker inte ens 20 000 nya jobb. Alla län som tillhör Bergslagsområdet står nu inför en sysselsättningskris liknande den som tidigare drabbat Ådalen. Bergslagens näringsliv bygger på järnhantering, vilken har flerhundraåriga traditioner. Den nu pågående strukturomvandlingen inom gruvoch stålindustrin innebär en katastrofal utveckling. Många gruvor och järnbruk hotas av nedläggning, och därmed kommer flera orter att gå en långsam död till mötes. Andra brukssamhällen kommer att ytterligare utarmas på sysselsättning. En sådan utveckling måste förhindras. Kapitai'ntressena som sugit ut råvaror och arbetskraft i århundraden har inget ansvar, annat än för aktieägarnas kapitalvinster. Dalarna är den del av det svenska klassamhället, där förmögenhet och makt alltmer koncentreras på ett fåtal händer. Arbetarklassen i Dalarna har ständigt fått försvara rätten till arbete, sin levnadsstandard och sin miljö mot profitintressena, som fortfarande tillåts vara drivkraften i utvecklingen. Under högkonjunkturer kammar bolagen hem jättevinster. När konjunkturen viker hålls de under armarna — tidigare av en socialdemokratisk regering, nu av en borgerlig regering - med allehanda subventioner och hjälpinsatser. Det kapital som styr Dalarnas utveckling ligger alltså i ett fåtals händer, trots att det arbetats ihop av arbetarna under hårda villkor i generationer. Detta kapital skall användas för länets framtida utveckling av produktion och konsumtionsmöjligheter, och det är helt orimligt att beslutanderätten över denna vår framtid ligger utanför demokratisk kontroll. Sysselsättningen i Dalarna bygger på de rika tillgångarna på skog och malm. Näringslivet är därför också baserat på tung industri: En arbetare av tre arbetar vid något av de stora järn-, ståleller pappersbruken. Privata storbolag behärskar och utnyttjar råvarorna. Det privata ägandet och maktkoncentrationen är mycket långtgående i Kopparbergs län. Näringslivet är ensidigt sammansatt, och de tunga arbetsplatserna dominerar. Den kvinnliga undersysselsättningen är markerad. Ungdomens möjligheter att få jobb på hemorten minskar alltmer. En kraftig regional obalans förekommer sedan länge inom länet. De nu pågående strukturförändringarna inom den malmbaserade produktionen kräver som ett första steg en kraftfull politik för att garantera den grundläggande demokratiska rättigheten: rätten till ett meningsfullt arbete. Arbetsköparna tar inget ansvar för sysselsättningen — de kräver statliga sysselsättningsbidrag för att inte permittera och avskeda. Arbetslöshetsstatistiken är en förödande dom över kapitalismens planlöshet och anarki. Kapitalismen förmår inte ge lönearbetarna jobb, trygghet och en säker utkomst. Kapitalismen kan inte garantera den grundläggande mänskliga rättigheten — ett arbete. Det behövs en planerad utveckling som alternativ till dagens privatkapitalistiska anarki. Ungdomen har rätt till ett meningsfullt arbete och inte 9 enbart nödhjälpsarbeten på kort sikt. Kvinnorna måste ha rätt till ett arbete och inte ständigt vara reservarbetskraft. Arbetsvillkoren måste förbättras på våra arbetsplatser — arbetstidsförkortning och lugnare arbetstakt skall ge fler arbetstillfällen. En förbättring av den kollektiva servicen ger också många nya arbetstillfällen. Miljöområdet kräver sysselsättningsalstrande åtgärder. Men det grundläggande villkoret för full sysselsättning i Dalarna är att länets basnäringar utnyttjas till fullo. Väsentligt ökad förädling av råvaror är en nödvändighet. En långsiktig, planmässig hushållning är den enda garantin för trygghet i jobbet — både i dag och i morgon. En sådan utveckling kräver kraftigt ökade samhälleliga insatser, såväl på det statliga som på det kommunala området. En förutsättning är att skattebördorna radikalt omfördelas, att de statliga insatserna går till produktiva basinvesteringar, inte till aktiespekulationer och till att hålla privatkapitalet under armarna, att länets utveckling inte längre styrs av det privata vinstintresset hos storfinansen. Men utskottet har inga sådana ambitioner, inte heller regeringen. I stället påstår man att problemen i strukturkrisbranscherna har angripits med kraft. Jojomänsan — med kraft ställs nu allt fler av Bergslagens stålarbetare utan arbete. Utskottet hänvisar till att en av grundvalarna för regionalpolitiken är att företagen får arbeta under sådana villkor att deras internationella konkurrenskraft upprätthålls och förstärks. För detta skall kostnadsläget angripas, dvs. lönerna skall hållas tillbaka och omfattande rationaliseringar vidtas. Inriktning på stordrift och koncentration är ett av huvudmedlen för att konkurrera på den s.k. fria kapitalistiska marknaden. Bergslagen skall utarmas som industriområde. Det internationella kapitalets etableringar i diktaturländer hotar uppenbarligen ryggraden i svensk industri, utan att borgare eller socialdemokrater ämnar vidta åtgärder mot den kapitalistiska frihandelspolitiken. En reglerad handelspolitik är ett villkor för att industrin skall kunna behållas — och då också i Bergslagsområdet. Den kapitalistiska strukturomvandlingen inom ståloch gruvindustrin med mindre sysselsättning, negativa följdverkningar på sysselsättningen i andra branscher, den tidigare krisens verkningar inom skogsnäringen och den offentliga sektorns ekonomiska kris kräver en utvecklingsplan för hela länet — Kopparbergs län — för att förhindra en katastrof. Regeringen bör därför ges i uppdrag att snabbt utarbeta en utvecklingsplan för varje län i det krisdrabbade Bergslagen. För Kopparbergs län skulle en sådan utvecklingsplan innehålla: —- Utveckling av stålindustrin med ökad förädling, ny teknik och nya produkter. Minst nuvarande sysselsättningsnivå skall bibehållas i stålverken. Inga nedläggningar eller inskränkningar förrän annan sysselsättning är säkrad. —- Samordning och planering av gruv-, ståloch verkstadsindustrin, så att gruvindustrin och dess orter bevaras. — Massaoch pappersindustrin minskar exporten av halvfabrikat och övergår till att helt förädla råvaran i vårt land, bl.a. i Dalarna. — En skattepolitik som ger kommuner möjlighet att bygga ut den kollektiva servicen. Införandet av en statskommunal enhetsskatt. — Samhället övertar helt Dalarnas basnäringar och satsar kapital för utveckling, samtidigt som forskning och utvecklingsinsatser får högsta prioritet. En sådan politik skulle rädda sysselsättning och bygder. En allmän stödpolitik till företagen kommer bara att betyda mindre jobb på sikt. Den allvarliga situationen i Dalarna med ståloch gruvindustrin kan bara lösas med en helt ny politik. Utskottet har i sitt svar på min motion 815 sagt sig dela min uppfattning beträffande sysselsättningsläget. Men i övrigt förlitar man sig på det kapitalistiska näringslivet och dess utveckling, dvs. samma krafter som i dag håller på att utplåna Bergslagen som industriregion. Den opinion och rörelse för att bevara jobben som främst utvecklats i Dalarna riktar sig mot storfinansen och borgarpolitiken. Denna rörelse och opinion kräver ett kraftigt agerande från hela arbetarrörelsen. Inga diffusa löften för framtiden utan ett klart handlingsalternativ som gör slut på storfinansens makt. Därför är det ett hån mot dem som drabbas i Bergslagen när det i debatten om att rädda jobben talas om löntagarfonder, typ utvecklingsfonder, till vilka arbetarna av sina löner skall avstå 3 96. Dessa pengar skall sedan satsas i den etablerade kapitalistiska exportindustrin. Det är ju inte ytterligare smörjmedel i kapitalismens maskineri som behövs. Nej, det är en politik som angriper orsakerna till att Dalarna och Bergslagen går mot en katastrof. För detta behövs en planeringspolitik. För detta behövs en utvecklingsplan för varje län i Bergslagen, en plan som med olika åtgärder inom de närmaste åren skapar 20 000 nya jobb i Dalarna. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 815, som föreslår en utvecklingsplan för länen i Bergslagen som gör det möjligt att rädda sysselsättning och bygder.

Herr talman!

Anledningen är enligt deras mening att den ekonomiska politiken omöjliggör en effektiv regionalpolitik. De socialdemokratiska ledamöterna 97 ger också i det särskilda yttrandet uttryck för att de grundläggande förutsättningarna för en offensiv sysselsättningspolitik i folkflertalets intresse saknas. Jag kan helt instämma i dessa bedömningar. Egentligen borde jag kanske i konsekvens därmed inte ha begärt ordet, därför att det ändå är rätt tveksamt i vad mån det är möjligt att påverka den borgerliga regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten när det gäller att förmå dem att föra en regionalpolitik och sysselsättningspolitik, som gagnar flertalet av landets medborgare. Men trots det tror jag ändå att det är angeläget att vi från socialdemokratin håller fast vid kravet på kraftfulla åtgärder mot arbetslösheten. Det är angeläget att vi gör det därför att arbetslösheten är ett oförsvarbart slöseri med mänskliga resurser. Arbetet skall ju ge försörjning, men det har också ett värde i sig självt; det lägger grunden för individens självrespekt och för känslan av gemenskap med samhället. Det är på människors arbete som vi bygger vår välfärd. Ett samhälle som inte kan garantera jobb är ett dåligt samhälle, och därför kräver vi från socialdemokratin en politik som utvecklar industrin och sätter sysselsättningen i centrum. Det här bör egentligen alla oavsett partitillhörighet kunna ställa upp bakom. Det gör man väl när det gäller läpparnas bekännelse, men när det gäller att verkligen förstå vissa regioners speciella problem tycker i varje fall inte jag att arbetsmarknadsutskottet visar någon större förståelse. Jag kan i och för sig förstå svårigheterna att på ett 40-tal sidor i utskottsbetänkandet dels beskriva regeringspropositionens innehåll beträffande regional utveckling, dels finna motiveringar för att kunna besvara och avstyrka 44 motioner. Skall man klara det måste man nog låta bli att läsa alla motioner, eller också måste man delbehandla eller missförstå en del motioner. När det gäller motionen 613, som jag är huvudansvarig för, vet jag inte vilket kriterium som varit vägledande för utskottets bedömning. I varje fall tycks utskottsmajoriteten inte ha fattat allvaret i motionen, som avfärdas med att utskottet säger att problemen är väl kända och i viktiga delar kan väntas bli behandlade i anslutning till den aviserade varvspropositionen. För mig verkar det inte som om problem i Malmöregionen är så väl kända inom utskottet. Det är klart att varvsindustrin är av avgörande betydelse för Malmöområdet, varför vi ställer kravet att inga avskedanden får ske. Varven måste klaras. Men det är många andra sysselsättningsområden som måste klaras, och dem kan man inte — som sker i utskottet — skjuta framför sig. I Malmö går i dag nära 5000 människor utan jobb. Dagligen ställs människor utan arbete, och det är ungdomen som drabbas särskilt hårt. Sysselsättningsutvecklingen i Malmö är långt ifrån godtagbar. Sysselsättningen i Malmö har minskat med 2 96 medan den i landet i övrigt har ökat med 4 96. Den vikande utvecklingen för Malmö beror på att antalet arbetstillfällen inom framför allt tillverkningsindustri och varuhandel har minskat samt att tjänstesektorns tillväxt i Malmö varit betydligt mer dämpad än för landet som helhet. I motionen 613 har vi också framhållit att byggnadsverksamheten har gått starkt tillbaka i Malmö. Anledningarna härtill är många, men självfallet vilar huvudansvaret på regeringen. Därför blev vi väldigt överraskade när bostadsminister Elvy Olsson för en tid sedan helt frankt förklarade att människorna i sydvästra Skåne inte kan räkna med att få bo kvar. Jag vill passa på att beklaga det uttalandet, därför att det kan inte vara välbetänkt att statsråd på det sättet oroar samhällsbyggandet. Av den diskussion som ägt rum kan man lätt få den uppfattningen att sydvästra Skåne genomgår en ohämmad expansion och att stora arealer jordbruksmark på ett oansvarigt sätt tas i anspråk för tätortsändamål. Detta är fel. Sydvästra Skåne, där Malmö ingår, har som jag redan framhållit allvarliga sysselsättningsproblem. Sedan några år har det också ägt rum en kontinuerlig utflyttning till andra delar av landet. När jordbruksmark tas i anspråk för tätortsändamål inom Malmöregionen sker detta därför som regel inte i expansivt syfte utan för att den egna befolkningen skall kunna få en fullgod bostadsstandard och en fullgod miljö och för att redan befintliga sysselsättningsmöjligheter skall kunna behållas inom regionen. Det är orimligt att, som bostadsministern tycks vilja, tvinga tusentals familjer att Nytta från sina nuvarande bostadsorter. En sådan utveckling står f.ö. i strid med de mål för regionalpolitiken som riksdagen beslutade om 1976, då det fastlades att samtliga län i landet skulle ges förutsättningar att åtminstone behålla sin nuvarande folkmängd. Denna målsättning måste även gälla för sydvästra Skåne. Detta vill jag gärna understryka för bostadsminister och regering, om det nu går fram till vederbörande. Samtidigt vill jag också ge det rådet att överklagade planärenden skall snabbehandlas. Det är angeläget, inte minst från sysselsättningssynpunkt, att planärendena blir avgjorda. Den strävan som kommer till uttryck hos kommunerna själva att bevara en god miljö och slå vakt om de produktiva resurserna utgör f. ö. den bästa garantin för att jordbruksintressena blir beaktade. Detta får dock inte ske så ensidigt att en från social synpunkt riktig samhällsutveckling hindras. Även om det resonemang som jag här har fört om arbetsmarknadsläget i sydvästra Skåne visar på stora problem så borde utvecklingen kunna vara gynnsam. Skåne och i synnerhet Malmö borde kunna få möjligheter att utveckla de unika fördelar som ligger i närheten till de stora exportmarknaderna på kontinenten. För detta krävs emellertid en samordning av statliga och kommunala insatser för att utveckla kommunikationerna med kontinenten och för att nyetablera företag och förmå industrier med lämplig exportinriktning att etablera filialer. Om man vill nå dessa mål, är det nödvändigt med en kraftfull sysselsättningsoch näringspolitik. Även förbindelserna över Öresund är viktiga för näringslivets utveckling. Förverkligandet av fasta förbindelser över sundet spelar en avgörande roll och bör enligt min mening ges hög prioritet. Får jag till sist, herr talman, ge uttryck för den uppfattningen att de problem som alltmer gör sig gällande på storstadsområdenas arbetsmarknader kräver speciella insatser. Jag tror att en särskild sysselsättningspolitik för storstads områdena bör utformas, och sysselsättningsutredningen bör kunna utarbeta förslag till sysselsättningspolitiska program för dessa områden.

Herr talman! I Västernorrland är antalet arbetslösa nu över 4 000. Det går tio arbetslösa på varje ledig plats. Förhållandena är här, liksom på andra håll, svårast i inlandet. Låg yrkesverksamhet och en stor andel av befolkningen pensionerad — det är den typiska bilden i ett område som under lång tid drabbats av vikande arbetsmarknad. I motionen 1977/78:617 har vi socialdemokratiska riksdagsmän i Medelpad krävt inrättande av ett statligt industricentrum i Ånge. Det är ett krav som också framförts av LO-distriktet i mellersta Norrland. Det finns nu några års erfarenhet av statliga industricentra. I Lycksele och Strömsund är man inne på andra etappen, i Ljusdal är ett industricentrum under uppbyggnad, och i Haparanda skall man just nu sätta i gång. Beslutet om etablering i Ljusdal och Haparanda förenades med uttalanden om prioritering av Ånge och Vilhelmina som kommande utbyggnadsorter. För Ånges del har kommunen tagit fasta på detta beslut. Kommunen har utvecklat ett industriområde med goda resurser på lämpligt avstånd från centralorten. De argument som tidigare förts fram för angelägenheten av en industriell expansion i Ånge har på senare år ytterligare förstärkts. Utflyttningen har ånyo tagit fart, och vi fruktar på goda grunder att alla mer eller mindre förhoppningsfulla befolkningsmålsättningar skall visa sig felaktiga den dag det kommer bättre tider för svensk industri och när det åter blir efterfrågan på arbetskraft. Utskottet har vid sin behandling av vår motion fört fram förhandsuthyrningen av lokalerna som en väsentlig förutsättning för att en utbyggnad skall få komma till stånd. Kravet på förhandsuthyrning har visat sig vara hämmande för utvecklingen av industricentra. Erfarenheten visar att ändamålsenliga lokaler utövar en stark dragningskraft på industrier med akut lokalbehov. Bättre tider med gynnsammare etableringsförutsättningar kommer sannolikt att medföra ett förhållandevis stort efterfrågetryck när det gäller bra industrilokaler som kan tillträdas med kort varsel. För att då underlätta företagsutveckling och nyetablering är det angeläget med en hög beredskap, där förhandsbyggda lokaler kan bli ett värdefullt instrument i regionalpolitikens tjänst. Detta är en viktig faktor i sammanhanget. När viss förhandsuthyrning ställdes upp som ett villkor för etablering av industricentra, hade vi en normal tillväxt i det svenska samhället. Så är som bekant inte fallet f.n. Men den svacka som vi är inne i bör vi kunna utnyttja genom att bygga ut för kommande, förhoppningsvis bättre tider, så också i det inre stödområdet. Att en utbyggnad bör komma nu beror inte minst på situationen på byggarbetsmarknaden. Länsarbetsnämnden i Västernorrland påvisar i sin Nr 143 vårrapport hur ett ökat byggande inte bara på bostadssektorn utan även inom industrin måste komma till stånd för att klara sysselsättningen. Herr talman! Vi har kunnat konstatera att de välvilliga uttalanden som ingick i tidigare riksdagsbeslut inte har fört frågan framåt. Ånge väntar fortfarande på sitt industricentrum. Jag yrkar därför bifall till motionen 617 med krav på att ett statligt industricentrum snarast inrättas i Ånge.

Herr talman! I den debatt om utvecklingen i olika regioner som förs här i dag vill jag säga några ord om Norduppland. Norduppland är en region som uppvisar alla de problem som drabbar mera välkända, eller i det här fallet kanske snarare ökända, områden i Sverige. Man kan säga att det är Norrbotten i förminskad skala. Man kan också säga att det har haft och har alla de förutsättningar som Sverige som nation har och att förutsättningarna också har blivit lika illa utnyttjade. Här finns järnmalm och månghundraårig tradition att utvinna och bearbeta den. Här finns skog, den andra stora svenska basråvaran, och industrier som byggs upp på den. Här finns hamnar för export av produkterna. Här finns energi i form av vattenkraft. Förutsättningarna har alltså varit goda. Vad är det som har saknats? Jo, precis som i Norrbotten och i Sverige i övrigt, en planmässig utvinning av naturrikedomarna och en bristande kontroll av privat företagsamhet och vinstintresse. Det har medfört att exploateringen av råvarorna inte lett till en allsidig utveckling av området, att vinster tagits ut och placerats på annat håll och att när en verksamhet inte längre varit lönsam, från ägarnas synpunkt, har den lagts ner eller flyttats till andra orter. Försyndelserna och försummelserna är gamla och har inte uppstått i dag eller ens under de senaste åren. Den föregående, socialdemokratiska regeringen har ett stort ansvar för att Norduppland, lika väl som alla andra regioner, har blivit vad det är i dag, ett område präglat av företagsnedläggningar, sysselsättningssvårigheter och avfolkning. Det är populärt i dessa dagar från socialdemokratins håll att skylla alla brister och svårigheter på den borgerliga regeringen. Men man glömmer att tala om att man själv varit med om att driva fram den utveckling vars verkningar vi nu ser i öppen dag. I åratal har socialdemokratin gått med på och befrämjat den privata företagsamhetens, de stora bolagens exploatering av naturrikedomar och mänskliga resurser. Det som var bra för storföretagen var bra för Sverige, hette det ju. Det gäller såväl Norduppland som alla andra regioner. Att en borgerlig regering tar till vara borgerlighetens intressen är ingenting att förvåna sig över, det är dess uppgift. Men att en socialdemokratisk regering i så många år tillåtit en låtgåpolitik på dessa områden är märkligt. Nu har vi det läge vi har i Norduppland, som på alla andra håll. Den ekonomiska krisen har slagit hårt i området, och som det nu ser ut verkar det inte vara stort hopp för de orter som överlevt bruksdöd och strukturrationa 101 liseringar i det förgångna. Gruvdriften i Dannemora och stålframställningen i Österbybruk har sedan länge befunnit sig i farozonen. De senaste turerna i den svenska stålkarusellen, med etableringen av SSAB och eventuellt samgående av de stora företagen på specialstålssidan, tycks inte ge mycket utrymme för överlevande för denna gamla gruvoch stålort. Likartade problem finns i Söderfors. När det gäller skogsindustrin är utvecklingen naturligtvis lika som i övriga landet. Den största industrin i detta område, Stora Kopparbergs massafabrik i Skutskär, har sedan länge anställningsstopp, och arbetsstyrkan skall reduceras i framtiden. Beträffande övriga småorter i regionen befinner de sig, med något enstaka undantag, på tillbakagång eller i stagnation. Det är mot denna bakgrund som vi i vår motion har begärt en övergripande planering för hela regionen. Utskottet hänvisar i sin skrivning till Nordupplandsgruppen och dess arbete samt till det arbete som utförs av fasta planeringsorgan typ länsstyrelsernas planeringsenhet. Visst, det är bra att sådant arbete pågår och att man har problemen klara för sig. Men det är inte tillräckligt. Nordupplandsgruppen skapades ursprungligen för att lösa Österbybruks problem, och den har sedan fått utvidgat mandat. Men det är ett exempel på det gamla vanliga: Det är först när problemen redan är ett faktum som man tillsätter arbetsgrupper för att städa upp efter den privata företagsamheten. Vad vi efterlyser är en industrioch sysselsättningsplan som tar itu med problemen inför framtiden, vilket självfallet måste innebära en kraftigare samhällelig styrning och en begränsning av de privata företagens möjligheter att agera enbart utifrån sina egna intressen. Vad som behövs är att en fortsatt förädling av egna produkter, järn och trä, säkras inom regionen. Utöver detta behöver nya industrier tillföras. Det finns, som jag nämnde, exempel på expanderande orter även inom det här området. Gimo är en sådan. Där har industrier tillförts och nya arbetstillfällen skapats. Det har skett på företagens villkor, men bör i fortsättningen ske mera på samhällets villkor. Vi har inte längre råd, varken regionalt eller nationellt, att låta utvecklingen styras av enskilda vinstintressen. Det har gjorts bra punktinsatser också på andra håll inom den här regionen. Exempelvis har det satsats på en anläggning för oljelagring i Hargshamn och en utbyggnad av ett industriområde i samband med detta. Det är ett bra initiativ och ett sätt att utnyttja en naturlig resurs, i det här fallet en djuphamn som finns inom området. Men det handlar fortfarande om punktinsatser som inte ingår i en samlad planering för att lösa hela regionens problem, och det är vad vi efterlyser i vår motion. Slutligen vill jag säga några ord om kärnkraftsbygget i Forsmark, som ju är beläget i just det här området. Som alla stora anläggningsarbeten har Forsmarksanläggningen medfört ett uppsving i regionen. Folk har fått arbete, och lokala småföretag har dragit nytta av det. Nu har det genom regeringens inbördes oenighet om energipolitiken uppstått en osäkerhet om hur den närmaste framtiden kommer att te sig både för de anställda och för de lokala myndigheterna. Det är ett oacceptabelt förhållande. Ett rejält besked iden ena eller den andra riktningen är det minsta man kan begära. Sett på längre sikt innebär emellertid inte Forsmarksbygget någon lösning på problemen vare sig för Norduppland eller för den svenska energipolitiken och sysselsättningen i stort. De som talar vitt och brett om detta, bl.a. socialdemokraterna, bör stiga fram och redovisa hur de tänker lösa problemen som uppstår efter 1990. Då kommer vi nämligen att ha brist på kärnbränsle, uran, liksom på olja. Vill man då fortsätta med kärnkraft, så måste det bli med en annan teknik, brideteknik, och det vågar ingen ännu förorda öppet, men det kanske kommer. Vänsterpartiet kommunisterna är motståndare till kärnkraften och har lagt fram ett förslag till avveckling som tar hänsyn till också regionala problem liknande dem som föreligger i Forsmark. En avveckling enligt vårt förslag innebär inte att anläggningsarbetarna behöver ställas utan jobb — om det har man ibland dragit verkliga snyftvalser. Större omflyttningar har gjorts tidigare i samband med vanliga vattenkraftsanläggningar, och då har ingen ömkat sig över vattenrallarna och deras situation. Det går att lösa problemen för arbetarna i Forsmark, och det går också att lösa problemen för Östhammars kommun liksom för hela Norduppland om det finns en politisk vilja att ta itu med dem. Men den viljan har hittills lyst med sin frånvaro både hos den föregående och hos den nuvarande regeringen. Jag vill, herr talman, med detta yrka bifall till vår motion 1668.